Herr talman! Skolfrågorna har fått en central plats i diskussionen om årets budget. Ett stort antal riksdagsledamöter har lämnat in enskilda motioner. Folkpartiet, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram ambitiösa partimotioner, där man från resp. partis sida redovisar hur man önskar att ungdomsskolan skall utvecklas och också hur man i det korta perspektivet vill angelägenhetsgradera de statliga insatserna på skolans område. Detta är i sig naturligtvis glädjande. Det visar att det bland partiernas företrädare finns ett starkt engagemang för skolan. I motionerna finns många goda idéer och uppslag som säkert kommer att bli föremål för omsorgsfull prövning i kammare och utskott. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till ett antal synpunkter på det omfattande material som budgetproposition och motionerna tillsammans utgör. Först vill jag redovisa de överväganden som legat till grund för regeringens budgetproposition. Därefter vill jag kommentera oppositionens förslag på skolområdet. Slutligen vill jag något diskutera årets kulturbudget, som lockat centerpartiet till en märklig sifferexercis. Till oppositionens privilegium hör att kunna leva i ett tämligen fritt förhållande till budgetens inkomstoch utgiftssida. Risken att övertygelsen i förhållandet skall sättas på prov är ju sällan överhängande, åtminstone inte i ett kort perspektiv. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att upprepa vad som tidigare i denna debatt sagts från regeringens sida om de samhällsekonomiska konsekvenserna av oppositionens förslag, utan nöjer mig med att konstatera att man utan blygsel utnyttjat sitt privilegium. I årets budgetproposition föreslås — det medges — vissa minskningar av de statliga bidragen till grundoch gymnasieskola. Sammantaget uppgår besparingarna till ca 450 milj.kr. Motivet för besparingarna har varit att det i dagens statsfinansiella läge måste anses rimligt att även utbildningsdepartementet, som är ett av de största fackdepartementen och vars del av de samlade statsutgifterna är dryga 43 miljarder, bidrar till finansieringen av de reformer som föreslås på andra områden. Genom omfördelning av statsutgifter har i årets budgetproposition utrymme skapats för bl.a. en kraftig satsning på regionalpolitiken. Det är möjligt att oppositionen tycker att dessa insatser är obehövliga. På de orter där näringslivet sviktar och där arbetstillfällena minskar tror jag dock att klarsyntheten är större. Där inser man att regionalpolitiska stödinsatser är en nödvändighet för att man skall kunna behålla och utveckla den egna skolan. I debatten om årets budget har det sagts att regeringens förslag leder till en nedrustning av skolan och till att de sociala målen för skolan överges. Påståendet upprepas i inledningen till folkpartiets partimotion, där det heter: ”Folkpartiet kan inte acceptera regeringens svek mot de svaga eleverna.” Det är i och för sig en belysande formulering. Folkpartiet utgår tydligen från att en liten sänkning av statliga bidrag till kommunerna oundvikligen får till följd att lärare, rektorer och skolstyrelser försämrar undervisningen för de elever som har störst behov av den. Tanken att de som är lokalt ansvariga för skolan själva kan bedöma vad som är mest angeläget och vad som är av mindre vikt tycks aldrig ha slagit motionärerna. Jag tror att de som arbetar i skolan har betydligt större omdömesförmåga. Möjligen vill folkpartiet hävda att det inte rör sig om en liten sänkning av statsbidragen till skolorna. Men det gör det faktiskt. Samhällets kostnader för en grundskoleelev är ungefär 35 000 kr./år. Ca 17 000 täcks genom statliga bidrag, 18 000 svarar kommunerna för. Skillnaden mellan regeringen och folkpartiet är att folkpartiet föreslår att 245 kr. mer per elev och år skall utgå i statsbidrag. Det kan ju förefalla frikostigt. Men jag tror att kommunerna tycker att värdet av denna frikostighet är begränsat när de vet att folkpartiet för att betala sina räkningar totalt vill minska de statliga bidragen till kommunerna till uppåt 1 miljard. Det är faktiskt så att ni vill ta ifrån kommunerna så mycket pengar för att kunna ge tillbaka 245 kr. per elev! Det finns ett samband i budgeten, totalt sett. Ansvaret för skolan delas mellan stat och kommun. Det förhållandet utnyttjar Larz Johansson när han resonerar om skolkostnaderna och säger att de har sjunkit dramatiskt under 1980-talet. När han säger det tar han inte hänsyn till dels att elevantalet har minskat, dels att kommunerna -— till följd av att de totalt har haft en bättre ekonomi än staten — har tagit över en hel del kostnader från staten. Det har kommunerna faktiskt gjort. Kostnaderna per elev har inte sjunkit, vilket Larz Johanssons resonemang kunde ge vid handen. — Han är väl räknekunnig, så han tror nog inte det, men för ordningens skull vill jag påpeka detta samband också för dem som inte omedelbart såg det. När regeringen har tagit ställning till besparingarna i föreliggande budget har vi utgått från att det statliga åtagandet inte skall minska. Av det skälet har vi valt att lägga besparingar på områden där inte undervisningsstrukturen bryts. För såväl grundskola och gymnasieskola som för kommunal vuxenutbildning föreslås oförändrade och i några fall uppräknade anslag för att täcka undervisningskostnaderna. Det gäller t.ex. i grundskolan förslag om ökade insatser för en förbättrad matematikundervisning. Och den riktar sig sannerligen inte exklusivt till dem som har lättast för att lära. Förbättrad matematikundervisning behöver vi för dem som har svårt att lära sig räkna —i synnerhet för dem! Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att det kommunala skolväsendet i sin helhet skall kunna fungera och utvecklas. Lärare som arbetar i gymnasieskolan har ofta en del av sin tjänstgöring förlagd till den kommunala vuxenundervisningen. Skoltrötta elever som har slutat gymnasieskolan kan ta igen den utbildning de har gått miste om genom att senare gå igenom kommunal vuxenutbildning. Jag tycker därför att det är förvånande när folkpartiet och moderaterna också i år föreslår kraftiga nedskärningar av statsbidragen till den kommunala vuxenutbildningen. Det verkar som om de tycks anse att kommunal vuxenutbildning är en fritidssysselsättning för vuxna av underordnad betydelse. Men så är det inte. Tror Ylva Annerstedt att anslaget som staten ger till kommunal vuxenutbildning är anslag till kaffe och wienerbröd på rasterna för dem som går på kurserna? Det är ju i själva verket kostnader för lärare! Det statliga anslaget till kommunal vuxenutbildning avser lärarlöner. Ni vill spara 153 milj.kr. på kommunal vuxenutbildning. Det är ungefär 750 heltidstjänster för lärare som ni vill slå ut ur undervisningssystemet, ur skolväsendet. Det har i varje fall inte jag ansett vara vettigt, rimligt och lämpligt. Jag förstår att Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden i en kritisk kommentar noterar denna attack mot lärarnas yrkeskunskap och lärarnas ställning i det svenska skolväsendet. Det är faktiskt 750 heltidstjänster för lärare som folkpartiet vill ta bort. Och en så kraftig minskning av lärarresursen i skolan leder till att skolväsendets struktur bryts — och det har vi inte velat medverka till. Jag tycker att det vore olyckligt om man tar bort yrkeskunniga lärares kunskap och erfarenhet från det samlade undervisningsväsendet. Jag tycker alltså att folkpartimotionen i det stycket är mindre väl avvägd. Av det skälet instämmer jag inte i alla förslag som förs fram i den, men jag vill ändå gärna framhålla att motionen innehåller flera principiellt intressanta resonemang och också vittnar om att folkpartiet är berett att ta ett budgetansvar för utbildningsväsendets utveckling. Det är intressant att jämföra folkpartiets motion med den moderata partimotionen. Medan man i den moderata partimotionen föraktfullt talar om skolans sociala fostran, som sägs stå i motsättning till skolans uppgift att förmedla kunskaper, betonas i folkpartiets partimotion att hänsyn, tolerans, arbetsglädje, social gemenskap och engagemang för dem som har det svårt — dvs. allt det som kan sammanfattas med begreppet social fostran — är viktiga mål för skolans arbete. Låt mig säga något om kulturpolitiken. Centerpartiet har i sin motion om kulturpolitiken i år gjort ett inledande påstående som inte får förbli okommenterat. Där står följande: Ca 0,5 96 av statsutgifterna går nu till kulturen mot 0,8 Ze i början av 1980-talet. Jag utgår från att detta påstående i centermotionen är ett uttryck för okunnighet och inte för en medveten avsikt att vilseleda. Sanningen är nämligen den att motionsförfattarna inte har uppmärksammat att under den period som redovisas har ett stort antal anslag flyttats till andra rubriker i statsbudgeten. Det som nu återfinns under rubriken Massmedier, främst filmoch litteraturstöd, återfanns tidigare under rubriken Kulturändamål. Hur mycket anslagen till film och litteratur än ökas kommer det alltså i centerns motion att kunna bokföras som en minskning av kulturstödet. Bidrag till kulturverksamheten i folkbildningen hör numera hemma under anslaget Vuxenutbildning. Anslagen till ungdomsoch nykterhetsorganisationer återfinns under andra huvudtitlar. Centern bokför som ett nederlag för kulturen i landet att ungdomsorganisationerna fr.o.m. i år får stöd av jordbruksdepartementet genom Ulf Lönnqvist i stället för av utbildningsdepartementet. Redovisningen i motionen är inte särskilt kunnig. Om man skall jämföra olika år skall man jämföra summan av samma anslag, och jag tar mig friheten att göra det. En sådan sammanställning gjordes första gången föregående år, och den finns tillgänglig i tryck. Jag har på grundval av den metod som använts i den redovisningen gjort en jämförelse mellan budgetåren 1980 87. Med den avgränsning av kulturområdet som då kan göras — och som är den enda rimliga — uppgick anslagen i 1980 87 uppgår till 1 752 milj.kr. Andelen av statsbudgetens utgifter, exkl. statsskuldsräntor, var 0,55 90 budgetåret 1980 87. Kulturens andel av statsutgifterna har alltså ökat, inte minskat. Det är också av intresse att konstatera att en real ökning har skett mellan de båda åren. I 1986 års penningvärde efter uppräkning enligt nettoprisindex blir 1980/81 års anslagssumma 1 604 milj.kr. Realökningen mellan de båda jämförda åren, som centerpartiet tar upp i sin motion, är alltså 148 milj.kr. eller närmare 10 96. Kulturanslagen har ökat med 10 96 under denna period, och det kan vara viktigt att påpeka det som ett faktum. Inte en siffra är alltså riktig i centerns kulturmotion. Jag har då inte tagit hänsyn till de betydande insatser för kulturverksamhet som har skett från andra departement än utbildningsdepartementet. Vi har under i synnerhet de socialdemokratiska regeringsåren efter 1982 medverkat till en mycket snabb utbyggnad av kulturens lokaler i landet. Vi har fått nya museer — såsom Framtidsmuseet i Borlänge — nya teaterhus, t.ex. i Luleå och Umeå, vars Folkets hus har inneburit en markant kulturell kraftsamling i övre Norrland. Kulturmagasinen i Sundsvall, konserthuset i Örebro, nybyggnader och upprustningar av Folkets hus, bygdegårdar och andra samlingslokaler har radikalt förbättrat kulturens möjligheter. Arbetsmarknadsinsatser har också i mycket hög grad kommit kulturlivet till del. Kommunerna har samtidigt genom en kraftfull satsning på bl.a. bibliotek och biblioteksbyggnader ytterligare ökat medborgarnas möjligheter att ta del av ett aktivt kulturliv. 13 år efter det att riksdagen tog ställning till de kulturpolitiska målen har vi nu möjlighet att göra en viss sammanfattande bedömning av vad som har hänt. Och vi kan då konstatera att vi på de allra flesta områden har gjort betydande framsteg. Regionaliseringen, dvs. etablerandet av institutioner utanför de största städerna, har varit utomordentligt framgångsrik. Vi har nu länsteatrar i flertalet län och länsmuseer i alla. Svenska Rikskonserter kommer att som central institution kunna betjäna välorganiserade regioninstitutioner. Studieförbunden har fått möjlighet att utveckla kulturprogramverksamheten, och enligt en rapport från kulturrådet samlar folkbildningens organisationer varje år omkring 10 miljoner besökare på olika kulturarrangemang. Den siffran är imponerande, och det kan vara värt att påpeka att den är ungefär sex gånger så stor som besökssiffran på elitseriehockeyns och den allsvenska fotbollens matcher tillsammans. Slå samman de båda publiksiffrorna och ta dem sex gånger så har ni det besöksantal som folkbildningens organisationer har på sina kulturprogram varje år. Kulturens ställning i skolan har stärkts under de senare åren. De fria grupperna har fått bättre resurser, vilket jag ser att moderaterna ännu en gång beklagar i sin motion i år. Vi är inne i det andra året av en treårig uppbyggnadsperiod. Men det finns ingen anledning för oss att mot bakgrund av dessa mycket positiva slutsatser underskatta de kulturhinder som finns eller att underlåta att se de brister som finns i kultursamhället. Alltför många är det som inte är delaktiga i kulturlivet, antingen självvalt eller därför att de aldrig har fått möjlighet att välja. Oron som vi möter över den skada som grovt spekulativt underhållningsvåld på video kan ha måste vi ta på allvar. Även om regeringen i år har gjort en kraftfull satsning för att förbättra bildkonstnärernas situation genom att höja den s.k. visningsersättningen med 10 milj.kr., har bildkonstnärerna en mycket svår arbetssituation. Vi måste ägna dem uppmärksamhet och intresse. Men även om vi beaktar det som finns kvar att göra, bör de erfarenheter som vi har vunnit under de gångna åren och de resultat vi faktiskt har uppnått inge ett visst hopp: kulturpolitiken, såsom den ursprungligen utformades under en socialdemokratisk regering och som den nu förs i enighet mellan i vart fall fyra av riksdagens fem partier, är meningsfull.

Herr talman! Min fråga till Bengt Göransson var varför den socialdemokratiska regeringen överger den utbildningsideologi som syftar till en likvärdig skola. Och vad fick jag till svar? En lång föreläsning om allt det som socialdemokraterna har satsat på kulturen. Tala om bröd och skådespel! Jag förstår att Bengt Göransson gärna vill prata om kultur, men det får han spara till den kulturpolitiska debatt som kan komma så småningom. I dag är vi här för att tala om skolan och om de besparingar som regeringen har gjort. Bengt Göransson säger att det är så blygsamma besparingar. De kan uttryckas i några hundratal kronor. Inte tror ni väl att att de lokala skolpolitikerna, rektorerna och lärarna skall överge de sämst ställda eleverna? Men det är ju om just de resurser som skall användas till att kompensera de sämst ställda eleverna det handlar. Föreställer sig Bengt Göransson att man skall ta av basresurserna för dessa ändamål i fortsättningen? Kommunerna har ju skjutit till av egna pengar, säger Bengt Göransson. Javisst, men inte alla kommuner och inte lika mycket. Det är just det som är frågan, den likvärdiga skolan. Det är den ideologiska kärnpunkten, Bengt Göransson. Sedan tror jag mig veta att Bengt Göransson inte själv har någon lokal skolpolitisk erfarenhet av hur det fungerar i en kommun när man från skolstyrelsen kommer och säger att staten har sparat in på statsbidragen, att det kommer att fattas pengar och att det behöver skjutas till medel. Man har under de senaste åren blivit ganska van vid att få komma med sådana budskap. Det normala svaret från kommunledningen i en normal svensk kommun är: Ja visst, gör gärna det, men ni får omprioritera inom er egen verksamhet. Känns möjligen beskedet igen från regeringskretsar? Så fungerar det i en kommun. Det innebär att när man skall kompensera de sämst ställda eleverna, när man skall göra insatser för dem, går det ut över skolskjutsar, skolmåltider, skolhälsovård och skolunderhållet. Frågan kvarstår obesvarad, Bengt Göransson: Vill regeringen också fortsättningsvis hävda att man kan garantera en likvärdig skola över hela Sverige efter dessa besparingar?

Herr talman! Vi har gjort besparingar där inte undervisningsstrukturen bryts, säger Bengt Göransson. I och med det besannades mina farhågor om att regeringen nu övergår till att se undervisningsprocessen, bildningsprocessen, som bestående av vissa möjliga men isolerade företeelser i hela skolans verksamhet. Jag anser inte att undervisningsprocessen är så enkel. Undervisningsprocessen är inte opåverkad av förslag såsom att avgiftsbelägga läromedel för handikappade. Tjänster såsom elevassistenter, skolkuratorer och skolpsykologer står inte fria från undervisningsstrukturen. Jag försökte i mitt anförande att vidga debatten till en diskussion om vilken skola vi vill ha i framtiden, inför den förändring vi står inför med det som kallas informationssamhället. Men det verkar ganska hopplöst. Är det inte så att också dubbla budskap ingår i undervisningsstrukturen? Det talas från de borgerliga partierna om vikten av kostundervisning och näringslära samtidigt som kommunerna åläggs nedskärningar så att skolmåltiderna försämras. Vi måste diskutera skolan som en helhet. Vi måste se sambanden mellan grundskola, social snedrekrytering till gymnasieskolans teoretiska linjer och principerna för hur vi skall försörja högskolan i framtiden med studenter.

Herr talman! Bengt Göransson säger att besparingarna som regeringen gör är mycket små, en liten sänkning som inte alls skall förutsättas drabba de svagaste eleverna. Men som Larz Johansson sade tidigare — det är ju precis de pengar som är avsedda för de svaga eleverna som ni tar. Vi har inte ett sådant statsbidragssystem som folkpartiet i annat sammanhang har förespråkat, nämligen att man i större utsträckning skall gå ifrån de specialdestinerade bidragen och i stället låta kommunerna bestämma mera. Då hade man kanske större möjligheter att omprioritera. Vi är inte omedvetna om att vi måste spara, Bengt Göransson. Men för folkpartiet är valet mellan en lägre kvalitet på barnens grundläggande obligatoriska skolgång och en utökad vuxenutbildning mycket enkelt: det är de vuxna som får avstå från utökningar. För komvux finns det fortfarande en miljard kvar. Det finns flera skäl till att vi har ansett att komvux får finna sig i att se sin expansion dämpad. Den, som SÖ i sin anslagsframställan uttrycker det, explosionsartade utvecklingen när det gäller vuxenutbildning som är finansierad av förnyelsefonderna måste rimligen innebära en avlastning av komvux. Vidare visar den Allénska utredningen att komvux faktiskt inte i någon vidare utsträckning nått de grupper som komvux enligt målen skall nå. Vi tycker därför att det är rimligt att komvux får pröva nya vägar innan vi plussar på med ytterligare anslag till dess verksamhet. Bengt Göranssons exemplifiering av antalet tjänster som försvinner är ganska pikant mot bakgrund av den skrivelse som skoldirektören i Stockholm har skickat till oss alla. Regeringens besparing innebär att mellan 40 och 60 tjänster för speciallärare försvinner enbart i Stockholm. Och det, Bengt Göransson, är lärare som är avsedda uteslutande för de svagaste eleverna. Frågan kvarstår: Varför tänker socialdemokraterna spara på de allra svagaste eleverna i det obligatoriska skolsystemet?

Herr talman! Jag började mitt inledningsanförande med att beklaga att den idépolitiska debatten inte alls har fått det utrymme i skoldebatten hittills efter det att budgetpropositionen lades fram som den egentligen borde ha. Därför ägnade jag mitt anförande åt just ideologiska frågor runt skolpolitiken och inte åt budgetförslaget — budgetförslaget kommer ju att behandlas av utbildningsutskottet, och vi får tillfälle att återkomma till det vid senare tillfälle. Men eftersom Bengt Göransson nu gjort en del beskyllningar eller vad jag skall kalla det för mot oss vill jag bemöta dem. Först och främst påstod Bengt Göransson att vi hade gjort en kraftig nedskärning av den kommunala vuxenutbildningen. Om jag minns rätt är anslaget i budgetpropositionen 1 044 milj.kr. De 44 miljonerna är årets påplussning. Den påplussningen har vi sagt nej till. Anslaget är alltså lika stort som det är i år. Bengt Göransson sade också att vi skriftligen skulle ha beklagat oss över kulturanslaget till skolan. Jag kan inte påminna mig att vår motion innehåller någonting sådant. Vi accepterar anslaget, men vi har samtidigt velat visa på de möjligheter som finns för de ordinarie lärarna, t.ex. i svenska och historia, att medverka till kulturens främjande i skolan. Bengt Göransson sade också att moderaterna talar föraktfullt om social fostran. Uttrycket ”föraktfullt” får faktiskt stå för Bengt Göransson. Jag skall ur årets partimotion citera vad vi säger i samband med ett stort avsnitt om normer i skolan. Det står bl.a. så här: ”Uppgiften att fostra barnen är förvisso inte bara skolans. Föräldrarna har huvudansvaret till dess att barnet når myndighetsåldern. Skolan kan emellertid på olika sätt stötta föräldrarna. Det är bl.a. skolans uppgift att fostra eleverna till goda arbetsvanor, att hålla tider och att hålla ordning i klassrum, kapprum, uppehållsrum m.m.” Litet längre ned står det så här: ”Det är hög tid att skolans del i barnens fostran lyfts fram.” Jag anhåller att Bengt Göransson tar tillbaka uttrycket föraktfullt om dessa meningar.

Herr talman! Larz Johansson påstår att jag saknar skolpolitisk erfarenhet. Jag har inte lika lång skolpolitisk erfarenhet som han, men jag har ändå under åtta år varit ordförande i styrelsen för en specialskola. Därför saknar jag inte all skolpolitisk erfarenhet. När jag emellertid hör Larz Johansson förebrå mig för att jag talar om det jag talar om, misstänker jag att han möjligen också har varit magister. När jag i mitt inlägg kommenterade centerns kulturmotion, hade jag inte frågat Larz Johansson om lov att få göra det. Men jag hade anmält till kammarkansliet att jag avsåg att behandla både skoloch kulturfrågor. Jag förutsatte att det var tillräckligt. Jag har alltså inte tagit tillfället i akt att oanmält föra ett resonemang om kulturpolitiskt centrala frågor. Ylva Annerstedts och Larz Johanssons resonemang om nedskärningarna på skolans område kan jag kommentera samtidigt. Det som gör att den här diskussionen om förslagen till besparingar på skolområdet blir svårgripbar och motsägelsefull är att vi har ett mycket sofistikerat system med öronmärkta resurser, som inte alltid används på avsett sätt. Jag fick t.ex. en uppgift från Stockholms kommun om att man skulle bli av med många speciallärare. Hur kunde det komma sig? Jo, det visade sig att andra medel, som möjligen hade kunnat användas till att betala speciallärarna, hade gått åt till att inrätta 80-85 fler klasser än vad man hade fått basresurser till. Det är klart att det i ett sådant läge är svårt för staten att få grepp över hur varje anslagen krona har använts. Men faktum är att staten har möjliggjort att stå fast vid sitt åtagande, som gällde antalet platser minus dessa 80-85 som redan hade inrättats. På den s.k. förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del har man avlönat ett ganska stort antal förskollärare. Det finns alltså områden där pengarna inte alltid har använts exakt så som man hade kunnat göra för att svara upp mot det statliga åtagandet för undervisningen. Jag har därmed inte sagt att det har varit fråga om onödiga eller dåliga insatser, utan jag konstaterar bara vad regeringen konstaterar i budgetpropositionen, att det statliga åtagandet för undervisningen faktiskt gäller. Mitt svar till Larz Johansson om socialdemokratins ställning visavi skolan är alltså att vi står fast vid vår ideologi. Vi står fast vid vår skolsyn. De skolpolitiska målen gäller. Men det är också viktigt att vi har ett samhälle och en samhällsekonomi, som gör att det är någon mening med att ha en skola för de barn som skall leva i detta samhälle i morgon. Vi har en samlad syn på skola och samhälle. Jag måste också kommentera vad Björn Samuelson på nytt tar upp, nämligen frågan om avgiftsbeläggning av läromedel för handikappade. Han framställde det ungefär som om de handikappade själva skulle behöva betala sina läroböcker. Det är inte alls på det sättet. På s. 73 i bilagan till budgetpropositionen förs ett resonemang om kostnadsansvaret för läromedel. Där har jag sagt att på samma sätt som kommunen tar ansvar för läromedelskostnaden för grundskolans elever bör kommunen ta ansvar för läromedelskostnad för de handikappade eleverna, med undantag för de kostnader som är speciella. Särkostnaderna för de handikappades läromedel skall alltså staten betala för. Vad vi föreslår är att kommunen skall vara beredd att ta exemplarkostnaden för tryckning, lagerhållning och distribution också för dem som inte ser så bra eller hör så bra, på samma sätt som kommunen tar den kostnaden för elever som både ser bra och hör bra. Jag anser att det är en ganska rimlig ordning och kan inte tycka att det är en attack mot de handikappade. Så till Birgitta Rydle, som ber mig att ta tillbaka vad jag sade om att moderaterna uttrycker sig föraktfullt. Ja, Birgitta Rydle, jag skall då be att få läsa vad jag har hittat i den moderata motionen. Det står så här: ”Fasta kunskaper har dess värre inte uppmuntrats av dem som haft en ledande roll i skoldebatten. S.k. social fostran har ansetts viktigare. Skolledning och lärare har inte fått tillräckligt stöd för sin undervisande uppgift.” Jag tar tillbaka det där om föraktfullt, men jag kan väl ändå få tycka att det är litet slarvigt uttryckt, det som sägs om den sociala fostrans värde. Det lyser igenom i den här motionen — och det är det intressanta, tycker jag —att det finns en skiljelinje mellan partierna i synen på kunskapen. Det talas i motionen om ”fasta kunskaper” och det talas om att skolan skall överföra ”redan uppbyggda tankestrukturer” till eleverna. Tänk er detta: Skolan skall överföra redan uppbyggda tankestrukturer till eleverna. För mig låter det ohyggligt auktoritärt. Det är att ställa in kunskapen som ett paket i skolsalen och säga: Det här paketet skall du ta till dig, varken mer eller mindre! Det är en kunskapssyn som ser kunskapen som något fixt och färdigt, en gång för alla givet. Då är det lustigt att moderaterna så starkt understryker att ämnena i skolan skall ha anknytning till akademiska ämnen. Utmärkande för vetenskapligt tänkande är ju just att kunskapen aldrig betraktas som slutgiltig eller färdig. Mycket i en akademisk utbildning handlar om att uppöva elevernas förmåga att analysera, att värdera och pröva resonemang, att kritiskt ifrågasätta. Det är en fortlöpande diskussion, där det är argumentens styrka som räknas och där den som har avvikande idéer inte automatiskt anses ha fel och får bock. Det förhållningssättet till kunskapen, som de akademiska studierna har, är också det som präglar riktig folkbildning. Vill man anknyta skolan till en akademisk värld borde man just ge eleverna möjlighet att lära sig att resonera, att ge och ta skäl, att ifrågasätta och kritiskt granska, alltså det som i grunden handlar om att uppöva ett demokratiskt förhållningssätt. Att då säga att det viktigaste är att överföra redan uppbyggda tankestrukturer till eleverna är att behandla dem något auktoritärt, tycker jag.

Herr talman! Om man får ett antal besvärande frågor om besparingar på skolbudgeten och besvarar dem med ett långt inlägg om de insatser man har gjort på kulturpolitikens område, kan det nog inte hjälpas att i varje fall jag uppfattar det som ett försök att undvika debatt om det som det egentligen handlar om och det som meddebattörerna har velat diskutera. Bengt Göransson säger ungefär så här: Eftersom de resurser som vi har ställt till förfogande inte riktigt alltid har använts till precis det som vi hade tänkt att de skulle användas till, är det lika bra att kommunerna inte får några resurser. Det var kontentan i Bengt Göranssons resonemang. Och i sitt förra inlägg sade han: Inte tror ni väl att rektorer, lärare och skolstyrelser skall överge de svaga eleverna? De kommer säkert att hitta resurser någon annanstans. Då är frågan: Var skall de ta pengarna? Om de tar dem på något ställe som Bengt Göransson inte tycker om, kan det ju hända att det nästa år blir ett motiv för att dra in också de pengarna, för de har ju inte använts riktigt till det som de var avsedda för. Till sist säger Bengt Göransson: Vi har inte övergett någon ideologi, och vi har inte övergett de uppfattningar vi har om skolan. Då skall jag läsa några rader ur förra årets budgetproposition. Det var nämligen aktuellt också då, inte att dra in men väl att flytta på en del av SÅS-anslaget. Skolöverstyrelsen föreslog att man skulle överföra pengarna till förstärkningsresursen. Då sade Bengt Göransson att om man skulle göra det, skulle det innebära minskade möjligheter till utjämning mellan olika kommuner när det gäller att bedriva skolverksamhet. Och så kom det: För att garantera en så långt möjligt likvärdig utbildningsstandard för alla elever anser jag nödvändigt med resurser för en sådan utjämning. Det är de pengarna, Bengt Göransson, som sparas in i år. Då kvarstår fortfarande den fråga som jag inte har fått entydigt besvarad: Kan Bengt Göransson nu garantera denna likvärdiga utbildningsstandard i alla kommuner, när man tar bort den resurs som förra året skulle användas just för att garantera likvärdigheten?

Herr talman! Statsrådet Göranssons inlägg ger ett tydligt stöd för folkpartiets krav på ett elevanknutet statsbidrag, när han redovisar hur man här i Stockholm har använt medlen för stöd för svaga elever. Det är alldeles uppenbart att kommunerna själva bäst vet var insatserna kommer bäst till pass. Om kommunerna i större utsträckning själva får avgöra var de skall placera pengarna, kanske det visar sig att somliga kommuner behöver fler speciallärare och att andra behöver pengar till små grupper. Ytterligare några behöver mer pengar till att bevara sina små skolor och ytterligare andra behöver pengar till fasta vikarier. Jag ser fram emot ett stöd från socialdemokraterna när vi nu kräver en ökad elevanknytning av statsbidraget och en mindre specialdestinering när det gäller skolans område — och för resten en del andra områden också, vilket vi har utvecklat i en annan partimotion. Bengt Göranssons inlägg ger också andra tydliga signaler. Han säger t.ex. ingenting om de konsekvenser för de svaga eleverna som regeringens besparingar faktiskt innebär. Han säger ingenting om konsekvenserna för hur skolan skall klara att bekämpa den oro och de våldstendenser som vi den senaste tiden också här i kammaren har diskuterat. Hur skall lärarna känna att de har stöd från ministern för skolan, om han tar bort de medel som faktiskt är de enda man har för just den typen av möjliga, snabba insatser? Nej, Bengt Göransson, era besparingsförslag drabbar til syvende og sidst de allra svagaste eleverna och de möjligheter skolan har att bekämpa oro och våld.

Herr talman! Att vi har olika uppfattning om vad som ingår i undervisningsstrukturen och vad som är villkor för undervisningsstrukturen framgår allt tydligare i denna debatt. Bengt Göransson försöker se frågan om avgiftsbeläggning och lagerhållning av läromedel för handikappade som en jämlikhetsfråga. Jag ställer inte upp på denna typ av jämlikhetsresonemang. Eftersom kommunen har ansvar för dem som inte har något funktionshinder när det gäller läromedel, kan den väl också ta ansvar för dem som har funktionshinder. Om kommunerna slarvar med de statliga bidrag som utgår till skolorna, som Bengt Göransson redogjorde för, får vi tänka oss noga för. Vi har ju fattat övergripande beslut om en integrering och en möjlighet för handikappade att gå i skolan. Vi måste tänka oss för så att inte kommunerna struntar i de handikappade. Vi måste se till att också de handikappade får tillgång till läromedel. Jämlikhet och lika ansvar kan mycket väl betyda att vissa får mer och vissa andra får mindre. Jag anser att vi måste se sambanden inom utbildningspolitiken. Om riksdagen fattar beslutet att det skall vara möjligt för handikappade att delta i den allmänna obligatoriska skolan, får inte riksdagen fatta beslutet på ett sådant sätt att de handikappade riskerar att inte få delta. Jag vill erinra om SCB-rapporten Handikapp — delaktig och jämlik? I rapporten redovisas att endast 30 6 av de rörelsehindrade har mer än åtta års skola. Detta kan jämföras med att närmare 60 26 av hela befolkningen har mer än åtta års skola. Att nu lägga kostnadsansvaret för de handikappades läromedel och lagerhållning etc. på kommunerna minskar inte på något sätt handikappet, som ju direkt avgörs av tillgängligheten i den omgivande miljön.

Herr talman! Bengt Göransson kommer återigen med beskyllningar gentemot oss. Den här gången gällde det moderata samlingspartiets krav på fasta kunskaper. Genom att, som Bengt Göransson gör, dra ut en mening ur dess sammanhang går det alltid att få det att låta underligt. Det är bäst att jag redovisar hela sammanhanget så att vi får det klart för oss: ”Vilka krav som framtiden kommer att ställa på den uppväxande generationen kan vi i dag inte med säkerhet bedöma. Det bästa vi kan göra för unga människor är att till dem överföra de kunskaper som byggts upp av föregående generationer. Det är genom sin förmåga att foga in nya erfarenheter i redan uppbyggda tankestrukturer som människan ständigt förmår anpassa sig till nya förhållanden.” På en annan sida står det att ”ämnesstudierna ger eleverna de redskap som behövs för att de systematiskt skall kunna kartlägga verkligheten så att den bit för bit blir begriplig. Människans förståelse bygger på att vi har insikt i och kan använda oss av de begrepp som de olika vetenskapliga disciplinerna försett oss med, t.ex. vågrörelser inom fysiken, ämnen inom kemin och syntax inom språkstudierna.” Bengt Göransson kan väl ändå inte mena att man skall underlåta att till eleverna vidarebefordra de fysikaliska lagarna? Är det meningen att man skall börja om från början, eller vad menar Bengt Göransson? Därefter vill jag konstatera att de frågor jag har ställt i mitt inledningsanförande har Bengt Göransson inte alls berört. Jag kanske får ställa dem till utbildningsministern i ett senare skede.

Herr talman! Jag ber om överseende för att några påpekanden i frågeform som Birgitta Rydle gjorde inte besvarades i tidigare replik. Birgitta Rydle talade bl.a. om utslagningen i grundskolan. Jag vill betona att denna inte har ökat. Men det är oroande att den är så hög som den är. Ungefär 4 elever av 100 lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Det är oacceptabelt. Att bekämpa det är en huvuduppgift för skolan. Den huvudfråga som jag förmodar att Birgitta Rydle syftade på är huruvida synsättet när det gäller en sammanhållen skola kan vara liktydigt med en individualisering. Ja, det kan det faktiskt vara, Birgitta Rydle. Och det är med all sannolikhet liktydigt med en individualisering. Men den skola vars uppgift är att överföra föregående generationers erfarenheter och att bygga upp tankestrukturer hos eleverna blir egentligen inte individualiserande ens i de skikt som moderaterna gärna vill sortera skolan i. Den gamla realskolan var inte särskilt individualiserande, trots att den omfattade bara en liten del av befolkningen och ett förhoppningsvis sammanhållet begåvningsskikt. Man kan mycket väl individualisera inom ramen för en sammanhållen skola som har till uppgift att nå alla sina elever med kunskaper och färdigheter. Jag beskyller inte moderaterna för något — det vare mig fjärran — men jag konstaterar att vi uppenbart har skilda synsätt på skola och kunskaper. Det kan vara intressant att påpeka detta, eftersom den skolsyn som redovisas i folkpartiets partimotion är en helt annan än den som kommer till uttryck i moderata samlingspartiets motion. För de diskussioner i skolfrågor som förs i denna kammare och som förs ute i samhället kan det vara viktigt att konstatera att denna skillnad faktiskt existerar. Jag hoppas att man mot den bakgrunden inte misstycker att jag personligen har något svårt att känna entusiasm för den skolsyn och den kunskapssyn som moderaterna företräder och som tycks mig något snäv och något förstockad. Larz Johansson ställde en fråga beträffande den likvärdiga utbildningsstandarden. Den är vi angelägna om. Men vi har tvingats konstatera att vi inte alltid lyckas enbart med de ekonomiska styrmedlen, vilket också budgetdebatterna under senare år har visat. Det är skälet till att vi nu, såsom vi tidigare har annonserat, inbjuder till en parlamentarisk beredning av skolans styrfrågor för att vi tillsammans skall diskutera hur vi skall kunna få en skola som ger en likvärdig utbildning åt alla sina elever, oavsett var de bor och oavsett vilka deras sociala förutsättningar är. Den beredningen blir mycket viktig. — Inbjudningar till partierna kommer att sändas ut endera dagen. Ylva Annerstedt talade om anslagen och frågade om inte kommunerna vet bäst. Jo, det gör de naturligtvis i långa stycken. Jag förutsätter det. Men om man nu accepterar att kommunerna kan använda anslagen på olika sätt genom att tänja rubrikerna något, vilket de emellanåt gör, då leder det å andra sidan till att det inte finns något fog för den frontalattack som riktas mot regeringens budgetförslag i år. Då attackerar man ju de anslagsrubriker som man inser inte är helt relevanta i en del sammanhang. Men naturligtvis skulle man kunna ha ett elevrelaterat anslag. Jag ser emellertid då en utveckling som jag personligen inte är vän av men som kan bli en konsekvens av den budgetbehandling som sker i år, och det är en total kommunalisering av skolan, inkl. en kommunalisering av lärartjänsterna. Det är en utveckling som i varje fall jag inte har varit angelägen om att påskynda eller att förespråka. Men konsekvenserna av den argumentering som Ylva Annerstedt för kan naturligtvis bli att vi får en sådan utveckling. Och man måste naturligtvis veta att även detta kan bli en konsekvens, innan man börjar diskutera förändringar i systemet. Jag tror inte att man bekämpar våld och oro i skolan med en ny anslagspost i statsbudgeten eller med upprätthållande av en viss anslagspost. Vi hade anledning att utveckla detta resonemang under föregående vecka. Till Björn Samuelson vill jag säga följande. Förslaget om läromedlen för handikappade elever innebär faktiskt inte någon försämring för den handikappade eleven. Vi klargör i förslaget att kommunen skall ta samma ansvar för den handikappade eleven som den tar för andra elever. Det tycker jag kan vara rimligt, men det berör naturligtvis inte på något sätt den handikappade eleven. Om en ung människa som är döv har en texttelefon, är det viktiga för honom att få ha sin texttelefon. För honom är det ganska likgiltigt om televerket skulle göra upp med socialnämnden i kommunen att socialnämnden skall betala denna texttelefon åt honom i stället för att någon annan gör det. Det viktigaste för den handikappade eleven är att han har sina läromedel, och dessa garanteras honom. Herr talman! Den häftiga kritik av budgeten som har förts fram i debatten får naturligtvis regeringen, och jag som ansvarigt statsråd, bära och stå ut med. Låt mig bara upprepa och slå fast att det finns anledning att ge den rimliga proportioner. Det finns anledning att titta på regeringens budgetförslag som helhet. Besparingen som görs på grundskolans område, bl.a. för att ge möjlighet till en aktiv regionalpolitik, kan vara värd att göra för att våra barn och ungdomar skall ha ett gott samhälle att leva i i morgon, att de skall ha en skola att gå till. För många av de kommuner som är särskilt utsatta innebär årets budget ett tillägg i fråga om resurser, för att de skall kunna göra kraftfulla insatser då det gäller att skaffa folk arbete och annat. Då kan man rimligen inte anföra den sänkta skolkostnaden som ett avgörande hinder för en sådan förändring.

Herr talman! Flera av de närmast föregående talarna har i sin debatt med Bengt Göransson också apostroferat mig. Jag vill därför begagna tillfället att åtminstone i en replik besvara några av de frågor som har ställts. Det är först av allt nödvändigt att erinra om att det budgetförslag som utgör underlag för den allmänpolitiska debatten inte bara är ett förslag till statens utgifter och inkomster. Det är också ett förslag som avser att upprätthålla en stabil samhällsekonomi, som är nödvändig för att sysselsättning och välfärd skall kunna bibehållas. Regeringen har fortsatt att minska det statliga budgetunderskott som ökade för varje år under sex borgerliga regeringsår. När räntan blivit statens största utgiftspost betyder det att vi med årets skatteintäkter inte bara har att betala budgetårets löpande konsumtion, utan vi betalar också en del av de borgerliga årens konsumtion, dvs. den del som finansierades genom upplåning. Larz Johansson ställde frågan hur Bengt Göransson och jag förmått hävda oss när det i budgetarbetet gällt att tillgodose utbildningens behov. Svaret är mycket enkelt. Det kommande året blir ett år av ökad privat konsumtion för löntagare, för pensionärer och förmodligen även för företagare. Statens inkomstökning blir så måttlig att den inte ensam räcker till nödvändiga utgiftsökningar på det sociala området, t.ex. barnbidrag och studiebidrag, till regionalpolitik och till forskning. Därför har det varit nödvändigt att finansiera en del av de ökande utgifterna på dessa områden genom besparingar. En del av dessa besparingar har drabbat utbildningsbudgeten. Statens utgifter för utbildningen är, som Bengt Göransson framhållit, så stora att det ändå kunde vara rimligt om Bengt Göransson och jag skulle säga att den nödvändiga stabiliseringen av samhällsekonomin nog måste ske, men att det på utbildningssidan inte finns några utgifter som kan undvaras. Skulle vi följa centerpolitiken, som den fördes i regeringsställning eller som den från oppositionsställning föreslås bli förd, skulle vi naturligtvis kunna övergå till en lånefinansiering. Det skulle kanske göra livet behagligt för stunden men på längre sikt minska möjligheterna för fortsatt välfärdsökning, inkl. upprätthållande av en god utbildningsstandard. Bengt Göransson och jag har utarbetat ett förslag till utbildningsbudget, där vi haft att göra avvägningar av olika behov. Vi har prövat skilda alternativ innan vi stannat för det förslag som vi nyss förelagt riksdagen. Det är lätt att inse att det också är andra avvägningar som kan göras. Det framgår ju tydligt av de debattinlägg som gjorts här i kväll under den senaste timmen. Särskilt har jag fäst mig vid att företrädare för två av de borgerliga partierna föreslår minskningar av anslagen till vuxenutbildning. När man lyssnar på dessa inlägg får man till sin häpnad höra att de vuxenstuderande skulle utgöra en gynnad grupp. De olika förslag som förs fram i folkpartiets och moderata samlingspartiets motioner gäller såväl komvux som studieförbund, bildningsförbund och folkhögskolor. Särskilt tycks man vilja komma åt den kommunala vuxenutbildningen. Men hur kan man påstå att de studerande i kommunal vuxenutbildning skulle vara gynnade? De skall läsa in samma kurser som man gör i ungdomsskolan på en studietid som är 45-50 26 av vad ungdomsskolans elever har till sitt förfogande. Vuxenstudiestödet, som ju faktiskt hopbragts genom att löntagare får avstå 0,25 960 av sin lönesumma till en vuxenutbildningsavgift, räcker bara till studiestöd och till en begränsad del av dem som söker. Det finns faktiskt län där högst hälften av dem som i vuxen ålder vill studera kan räkna med att få vuxenstudiestöd. Hur kan man tala som om vuxenutbildningen vore ett passerat stadium? Hur kan man glömma de väldiga klyftor som finns mellan generationer, mellan dem som vuxit upp i glesbygd med ett ringa utbildningsutbud och dem som vuxit upp i tätorter, mellan män och kvinnor som ännu bär med sig den skillnad som familjerna tidigare gjorde då det gällde att välja om flickor eller pojkar skulle få utbildning? Alltjämt finns det stora utbildningsklyftor som genom vuxenutbildningen behöver överbryggas. När det gäller ungdomsskolan och därvid bl.a. gymnasieskolan tycker regeringen naturligtvis inte att de ändamål är onödiga för vilka medel nu inte funnits tillgängliga. Självfallet vore det bättre om vi hade medel så att vi hade kunnat öka antalet gymnasieplatser på direktramen eller om vi kunnat avstå från att minska antalet platser i påbyggnadsutbildningen. När det gäller påbyggnadsutbildningen, som alltså avser påbyggnad på en redan erhållen gymnasieutbildning, behöver dessutom inte en nedskärning med 4 000 platser, som vi föreslår, betyda att lika många elever får avstå från påbyggnadsutbildning. Det finns nämligen många tomma platser i påbyggnadsutbildningarna, och väljer man här nedskärningen av kurserna på rätt sätt så bör antalet elever som drabbas bli betydligt mindre än 4 000. Dessutom är en del påbyggnadsutbildningar av sådant slag att de närmast är att betrakta som företagsutbildning. Det är min förhoppning att arbetsgivare, privata och offentliga, i sitt eget intresse skall vilja uppdra åt gymnasiet att ge en kompletterande utbildning. Eftersom den s.k. ÖGY-reformen fördes på tal vill jag slutligen framhålla att förberedelserna för en reform av utbildningen fortsätter med stor intensitet i utbildningsdepartementet, och vi räknar med att förslag skall föreläggas riksdagen. Herr talman! Statsministern har i dag i ett av sina anföranden visat på hur de olika oppositionspartierna uppträder på en rad områden. Han exemplifierade med skatte-, försvarsoch energipolitik. Han hade även kunnat nämna utbildningspolitiken.

Herr talman! Låt mig börja med finansieringen av våra förslag. Vi har klart sagt ifrån, vilket jag sade i mitt inledningsanförande, att vi prioriterar utbildning. Vi gör det inom ramen för ett budgetsaldo som stämmer ganska väl överens med det som regeringen redovisar. Vi har inte större lånebehov än vad regeringen har, men vi har ansett att utbildning är så pass viktig att den ges en mycket hög prioritet. Det är därför vårt förslag kan rymma dessa kostnader. Vi tycker också att utbildningen är ett mycket viktigt, verksamt och effektivt medel i regionalpolitiken, och därför lyfter vi fram utbildningspolitiken i det sammanhanget. Sedan avstod Lennart Bodström från att säga något om sin del i den sociala nedrustningen och de 20 miljonerna som försvinner från gymnasieskolans förstärkningsresurs, de som Lennart Bodström införde förra året för att kunna skapa en gymnasieskola för alla. Är de inte angelägna i år? Jag vet vidare inte hur många gånger jag har fört debatten om platsantalet i gymnasieskolan med socialdemokratiska utbildningsministrar. Det fungerar faktiskt så, Lennart Bodström, att om man inte ser till att ungdomarna får en plats i gymnasieskolan så får man lov att se till att de får plats i den kommunala ungdomsuppföljningen. Det kostar minst lika mycket pengar. Samtidigt som Lennart Bodström står här och beklagar sig över att han inte har pengar nog för att kunna ta fram flera platser till direktramen så har han ett annat anslag i budgetpropositionen, där han anvisar 225 milj.kr. till 14 000 platser i ungdomsuppföljningen. De som är över 18 år blir föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag, t.ex. verksamhet i ungdomslag — arbete fyra timmar om dagen. Det kostar också pengar, Lennart Bodström. Dessa anslag fungerar precis som kommunicerande kärl — minskar man anspråken på den ena sidan, ökar de på den andra och vice versa.

Herr talman! Utbildningsminister Bodström använder samma debatteknik som Bengt Göransson — han talar om andra saker när det börjar bli besvärligt. Bl. a. talar han om våra budgetalternativ, och jag skulle då vilja påminna utbildningsministern om att folkpartiets budgetalternativ ger klart besked om att debet och kredit går ihop för vår del. Det är bara det att vi tycker att det är viktigare med barnens obligatoriska skolgång än att vuxenutbildningen får expandera. Så enkelt är det. Socialdemokraterna och vi har olika sätt att se på saken. Vi tycker att barnens utbildning är viktigare än de vuxnas. I en valsituation måste de vuxna få avstå något för barnens bästa. Och det tror jag faktiskt att de flesta föräldrar också är beredda att göra. När det sedan gäller platserna i gymnasieskolan så innebär regeringens budgetalternativ 4 000 färre platser under det kommande budgetåret än i år. Samtidigt blir det 4 000 fler 16-åringar som nästa år vill ha en plats i gymnasieskolan. Varje år de senaste fem åren har regeringen återkommit med önskemål om ytterligare platser någon gång på hösten när krissignalerna varit så kraftiga att det blivit rubriker i tidningarna. Nog är det väl dåligt utnyttjande av de resurser som vi faktiskt har. Planeringen blir ryckig. Kommunerna vet inte vad de har att rätta sig efter, och nog är det väl dåligt för ungdomarna att kanske först en bra bit in på höstterminen få reda på att kommunen snabbt skall rafsa ihop och inrätta en ny plats därför att regeringen har medgett ytterligare gymnasieplatser. Det är naturligtvis bättre att man från början kan inrätta sig för en utbildning i gymnasieskolan, en utbildning som både eleven och kommunen har fått besked om i god tid. Utbildningsministern säger vidare att det i departementet pågår arbete med de förslag som ÖGY har lämnat. Ja, det har vi förstått under ganska lång tid, men frågan är: När kommer det förslag från regeringen?
Herr talman! Vi har i dag, inte formellt men reellt, en längre skolplikt än nio år. Situationen är den att det egentligen inte finns något annat alternativ än fortsatt skolgång för dem som gått ut grundskolan. Det innebär att det kommer nya grupper av studerande till gymnasieskolan. Vi har problem med den sociala snedrekryteringen som påbörjas redan i gymnasieskolan och vid valet av linje där. Vi har en försöksverksamhet inom gymnasieskolan som inte är färdigprövad. Vi har ett nytt statsbidragssystem till lärarlönerna i gymnasieskolan som ännu inte har satts i sjön, även om det visserligen följs upp. När det gäller gymnasieskolan är det så mycket av små ”dutt”-reformer som pytsats ut här och där, samtidigt som vi står inför nya utredningar om bl.a. folkhögskolan. Jag tycker att det vore på sin plats att ta ett samlat grepp om utbildningsväsendet och då inte minst gymnasieskolan. Försöken borde bli färdigprövade. Vi borde först få se effekterna av det nya systemet inom gymnasieskolan innan nya reformer sätts i sjön. Vill man ändå pröva en ny reformering av gymnasieskolan bör detta följas av en parallell utvärdering, så att man får klarlagt vilken gymnasieskola vi vill ha på 1990-talet. Folkhögskolan tror vi kan spela en viktig roll när det gäller vuxenutbildningen. Vi har föreslagit en marginell höjning av vuxenutbildningsavgiften för att ta till vara den begåvningsreserv som finns hos bl.a. de kvinnor som bor i Bergslagen, inre Norrland och Blekinge. Vi tror att folkhögskolan i deras fall kan ha mycket stor betydelse. Därför har vi också föreslagit att översynen av folkhögskolans roll görs av en parlamentarisk utredning i stället för inom departementet.

Herr talman! Utbildningsministern inledde med att säga att han och skolministern har fått göra avvägningar av olika behov inför förslagen i budgetpropositionen. Det är faktiskt precis detsamma som vi har gjort; vi har gjort andra avvägningar i vårt budgetförslag. Vi har prioriterat grundskolan, även om vi inser att vuxenutbildningen har en mycket viktig uppgift att fylla och att den kanske viktigaste uppgiften för vuxenutbildningen är att tillgodose det utbildningsbehov som uppstår genom de förändringar i arbetslivet som sker. I vår partimotion föreslår vi att det skall göras en översyn av vuxenutbildningen, och denna skall bl.a. gälla hur vuxenutbildningen bättre skall kunna anpassa sin verksamhet till kommande utbildningsbehov bland vuxna. Medan jag ändå har utbildningsministern här i kammaren, måste jag få ställa en fråga, och jag hoppas få svar på den. Vi moderater begär i vår partimotion förslag till nya statsbidragsbestämmelser, utifrån principen att statsbidraget skall räknas per elev i grundskolan och följa elevens val av skola, oavsett om det är en fristående eller en offentlig skola. I detta sammanhang är det intressant att notera vad som står i det rådslagsmaterial utbildningsministern har skickat ut till partiorganisationen på remiss. Där framförs nämligen tankar om att det skall ges möjlighet att inom den allmänna skolans ram skapa utrymme för olika inriktningar av undervisningen vid olika skolor. Min fråga är: Anser utbildningsministern att sådana möjligheter skall kunna tillskapas? Kan vi moderater då påräkna stöd för vårt krav att elever skall ha rätt att välja skola inom kommunen?

Herr talman! Jag vill i denna sena timme bara göra ett påpekande, och det riktar jag till Larz Johansson. När Larz Johansson säger att centerns budgetsaldo är ungefär detsamma som regeringens, vill jag påpeka att centerns budgetsaldo uppkommer genom att man säljer ut statens egendom. Jag kan inte se annat än att en minskning av statens förmögenhet är av ungefär samma slag som en ökning av statens skulder.

Herr talman! Låt mig konstatera att regeringens budgetsaldo uppstår som en följd av den engångsskatt som man drev igenom här i riksdagen strax före jul. Här är samma debatteknik igen: Utbildningsministern vill inte diskutera gymnasieskolan, inte antalet platser och inte de regeringsdeklarationer där man har ställt ut löften om att alla under 20 år skall ha en plats i gymnasieskolan. När vi sedan får budgetpropositionen visar verkligheten att de platser som står till förfogande för ungdomarna reellt sett är färre än förra året. Talet om att det finns tomma platser i gymnasieskolan baserar sig på ett resonemang, som skulle innebära att varenda klass skulle kunna fyllas till sista plats. Om vi skall ha en gymnasieskola i alla delar av Sverige, måste det också finnas gymnasieskola på platser där årskullarna inte är så stora, och då blir det lätt så att en och annan klass inte blir fylld. Om det fattas en elev i en 30-klass är andelen tomma platser 3 26. Fattas en elev i en halvklass, 16 elever, är andelen tomma platser 6 70. Om vi skall ha gymnasieskola överallt måste det faktiskt få vara så, Lennart Bodström, att det alltid kan komma att finnas tomma platser i gymnasieskolan. Men detta är inte någon tröst för de elever som bor på annan ort och inte kommer in i gymnasieskolan. Och det är ingen tröst för de 4 000 fler 16-åringar som i år skall söka till gymnasieskolan och mötas av beskedet: Ni får nu slåss om samma antal gymnasieplatser som det fanns förra året. — Ni skall veta att inte ens då kom alla 16-åringar in. Och för den som är 17 eller 18 år är beskedet ännu mindre gynnsamt. De som har en genomgången gymnasieutbildning bakom sig och vill skaffa sig en påbyggnadsutbildning möts av beskedet: Det kommer att finnas 4 000 färre platser. Vi har fått besked från en del länsskolnämnder, som konstaterar att utbildningar till vilka de redan tagit in elever inte kommer att kunna genomföras om man inte åstadkommer ett påslag i utbildningsutskottet och i riksdagen. Jag hoppas sannerligen att vi skall göra det — för ungdomarnas skull.
Herr talman! Jag kan konstatera att utbildningsministern inte säger ett ljud om när ÖGY-propositionen skall komma. I olika sammanhang har man talat om behovet av en reformerad yrkesinriktad utbildning. Jag håller med om att det behöver göras någonting åt den utbildningen. Man talar ofta om att ÖGY:s förslag är bra, att de skall beredas osv. Det är vad vi hör månad ut och månad in — men inte i något sammanhang har vi fått ett klart besked om när propositionen skall läggas fram. Förra hösten sades det att den skulle komma till våren. När vi fick propositionslistan efter jul fanns den inte med där.

Herr talman! Jag vill först säga till Larz Johansson att jag talade om påbyggnadsutbildningar, där det finns många tomma platser. Jag har inte samma uppfattning när det gäller platser i den reguljära gymnasieutbildningen. Jag vill säga till Ylva Annerstedt: Det är möjligt att vi kan bli färdiga med ett förslag till ny utformning av den yrkesinriktade utbildningen redan till våren. Jag kan inte lova det, men vi arbetar med detta.

Herr talman! Jag vill inleda mitt inlägg med att säga att vi med stort intresse har åhört diskussionen kring utbildningspolitikens problem. Vi förstår att det var viktigt att den diskussionen fick ta den tid som behövdes. Det verkar som om regeringskansliet har litet svårt att försvara sin position eftersom man måste dubblera! Herr talman! Diskussionen om regional utveckling i Sverige växer sig starkare och starkare utifrån flera utgångspunkter. Det finns en tendens, från flera partier, att göra den politiska debatten kring regional utveckling till en traditionell regionalpolitisk diskussion om en eller annan stödform, om storleken på statens insatser och om olika avvägningar. Från moderat sida tror vi att detta är en felaktig utgångspunkt. Vi grundar vår uppfattning på en analys av vilka faktorer som ligger bakom den mycket starka centralisering som det svenska samhället har genomgått under flera decennier. En av de här faktorerna är vanligen förekommande både i Sverige, i resten av Europa och i hela den industrialiserade världen. Den är ett resultat av strukturomvandlingen i den traditionella industrin, ett resultat av att olika produktionsfaktorer i utvecklingen kommit att väga olika mycket, vilket också ger rent geografiska effekter på produktionens placering i de utvecklade länderna. Det är en naturlig utveckling som är mycket svår att göra någonting åt. Det är emellertid inte bara den faktorn som ligger bakom den starka centraliseringen i det svenska samhället, utan det är också det faktum att Sverige under decennier har styrts av en socialistisk majoritet och att det utifrån den socialistiska majoritetens ideologi är en självklarhet att makt och inflytande i samhället skall centraliseras. Likformighetsoch jämlikhetsmålsättningar kräver att man på en lång rad områden ser till att centrala politiska beslut får styra utvecklingen. Herr talman! I Sverige har den offentliga sektorn vuxit från 29 26 av BNP för 30 år sedan till ungefär 65 96 i dag.

Allt fler företag och enskilda styrs av beskattning samt lagar och bestämmelser, som har utfärdats under några decennier och som har gjort att makt och inflytande konsekvent har flyttats från enskilda människor och företag ute i landet till Stockholm och till Rosenbad. Kommuner och landsting, som också är en bit av den politiska beslutsapparaten och har fått del av de växande resurser som den offentliga sektorn har tagit över från människor och företag, har möjligen en viss frihet. Den friheten begränsas emellertid av en under decennier socialistisk målsättning, nämligen att användningen av de offentliga resurser som ställts till dessa församlingars förfogande har kommit att, genom en mycket strikt statlig reglering, bestämmas av ett fåtal politiker i Stockholm. Enskilda initiativ har varit bannlysta, och varje gång de har dykt upp som tänkbara delar i ett framväxande svenskt samhälle, har en mycket bestämd socialdemokrati, ofta med hjälp av kommunisterna, beslutat att detta inte har någon plats i visionen av det socialistiska samhällsbygget. Det har det inte, därför att det faller utanför den ram inom vilken de anser att en stark infrastruktur, en omfattande service och en mångfald i samhället skall byggas upp. Hela systemet med statens styrning av människor, företag och kommuner är centraliserande. Om vi tittar på det sätt på vilket riksdag och regering styr t.ex. kommunerna, kan vi konstatera att grundtanken i systematiken är centraliserande. Oavsett vilka deklarationer som statsråd och andra gör i olika sammanhang är verkligheten följande, herr talman. De små betalar för de stora. De utvecklingssvaga avstår till de utvecklingsstarka. Jag kan ta ett exempel ur den stora floran av specialdestinerade bidrag. När det gäller stödet till och finansieringen av barnomsorgen får t. ex Stockholms stad, vars tillväxt och utveckling skall hållas tillbaka genom politiska beslut, med det system som genomförts av socialdemokratin, ett statsbidrag på 14 400 kr. per barn i barnomsorgen, medan Överkalix bara får 2 500 kr. Överkalix betalade 1984 genom barnomsorgsavgiften, som är 2,2 Ze på lönesumman, in 3,6 miljoner till statskassan, till oss politiker att besluta om, och kommunen fick tillbaka 1,6 miljoner.

Så är det, herr talman, på område efter område. Avstatens bidrag till färdtjänst går över hälften till Stockholm. Det är klart att det är bra att bo i Stockholm. Bostadssubventioneringssystemet favoriserar storstäderna, och så är det på område efter område. För i den socialdemokratiska begreppsvärlden är stort vackert, enhetligt är effektivt, och systemet har de facto byggts efter de stora välplanerade kommunernas förutsättningar. I det systemet finns det inget utrymme för variationer, för möjligheterna att med andra grundförutsättningar utföra uppgifter på bästa sätt, utan där finns bara genomsnittets, idealstrukturens bygge. Efter det distribuerar man ut 50 miljarder kronor i s.k. specialdestinerade bidrag. Tacka för att landet är fyllt av förtvivlade kommunalmän: socialdemokrater, centerpartister, folkpartister, moderater, kommunister, kds-are och miljöpartister, som när de märker att resurserna inte växer på samma sätt som tidigare får lov att vända på kronorna. De får försöka att fundera över hur man alternativt skulle kunna göra saker, hur man skulle kunna åstadkomma bra service för medborgarna fast på ett litet annorlunda sätt. Men det kan de inte, därför att den socialdemokratiska partikongressen har bestämt att det skall se likadant ut i Överkalix som det gör i Stockholm. Det går inte att mot bakgrund av decennier av ett sådant socialdemokratiskt samhällsbygge nu resa land och rike runt och till de människor som undrar vad de skall göra lämna budskapet: Ta chansen själva! Det är på er det vilar. Ni måste göra någonting. Men, herr talman, de kan ju inte. De har ju inga resurser kvar, för dem har högskattepolitiken lagt rabarber på. Sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten har något som kallas för skattekvoten — en mätare på hur mycket mer resurser som statsmakten och den politiska makten har lagt rabarber på — vuxit från drygt 50 Yo till drygt 53 26. 36 nya miljarder har förts från enskilda människor och företag till Rosenbad, där man på basis av de växande resurserna lägger förslag i Sveriges riksdag om hur pengarna skall användas. Vad innebär 36 miljarder kronor för t.ex. Bergslagen?

Samtidigt skryter man över att man har givit fyrahundramiljonerspaket och tvåhundramiljonerspaket till människorna i Bergslagen. Det är klart att de är bekymrade, Thage Peterson. Det är klart att de i varje situation önskar att Thage Peterson skall komma resande så att de får tala med Thage Peterson. Thage Peterson är ju den som sitter på dessa nya pengar. Satsningarna inom regionalpolitiken har fördubblats sedan 1982 — kanske mera än det, säger Thage Peterson. Det är klart att de är intresserade av att träffa industriministern. Han har ju pengarna. Thage Peterson sade i en intervju i Göteborgs-Posten den 15 januari: ”Jag är uppväxt i det kronobergska småföretagslänet och jag minns att första gången jag besökte ett brukssamhälle i Bergslagen kände jag inte igen mig. Jag tyckte att jag kom till en helt ny verklighet där man talade om bruket och verket som skulle ge jobb och trygghet alla dagar, verksoch bruksmentaliteten. Och den har i vissa områden i Bergslagen lagt en död hand på småföretagsutvecklingen. När man lämnade skolan skulle pojkarna gå in i bruket eller verket. De fick inte starta ens en cykelreparationsverkstad. Det har satt sina spår och det har vi ont av fortfarande i åtskilliga områden.” Så var det säkert då. Men hur är det i dag? I dag väntar de på besluten av industriministern, av regeringen, för att kunna göra något. De är i stort sett i samma beroendeförhållande. Ni lämnar ju inte något utrymme eller några resurser kvar hos dem som de själva får bestämma över hur de skall användas. Det är klart att barnen i skolan i Ljusnarsbergs kommun i Kopparberg ägnar dagar åt att rita fina bilder till statsministern för att han skall bli vänligt stämd mot Ljusnarsberg. De vet, och deras föräldrar vet, att deras möjlighet att få en chans ligger i att industriministern och regeringen fattar ett positivt beslut när det gäller ansökan om bidrag till Ljusnarsbergs kommun. Jag hoppas att industriministern inte blir stött, men jag skulle vilja säga att med det goda och det onda som låg i den gamla bilden av brukspatronen som bestämde allt är industriministern något av den moderna tidens brukspatron. Jag tror dock att den gamla tidens brukspatron hade större möjligheter att lyckas i sin uppgift. Kretsen för hans ansvar räknat i antal människor var mindre. Industriministern håller på att bli ansvarig för i stort sett hela Sveriges befolkning, förutom Stockholm, Göteborg, Malmö — storstadsområdena, vilkas tillväxt ni av någon underlig anledning inte tycker om. Detta beroendeförhållande är inte bra för Sveriges möjligheter att lösa sina problem, och inte för våra möjligheter att få litet fart på tillväxtkraften i ekonomin och hos människorna. Det kommer inte att gå särskilt länge till, Thage Peterson, att åka land och rike runt som den nye brukspatronen och säga till människorna: Det ligger på er. Ni skall lösa det här. Vi kan inte centralt bestämma i Stockholm. Det går inte så länge ni inte är beredda att sätta instrumenten i händerna på människorna. De instrumenten är inte flera och större paket, utan de består i att hålla fingrarna borta i större utsträckning från de resurser som företag och människor arbetar ihop. Herr talman! Jag vet att industriministern av olika skäl inte har möjlighet att gå i svaromål. Det har jag full respekt för. Men jag ser verkligen fram emot det tillfälle i framtiden då vi kan få diskutera regional utveckling utifrån dessa utgångspunkter här i riksdagen. Regionalpolitiken håller på att bli en aktion i bidrag, och den som är beredd att ställa upp på det största bidraget är den mest ambitiöse regionalpolitikern. Det är fel väg, och jag hoppas att vi får en chans att tala om det i framtiden, Thage Peterson.
Herr talman! Regionalpolitiken blir med stor säkerhet de närmaste årens stora nationella politiska fråga. Vad man kan spåra i regionalpolitiken är ett nytt mönster. Från att ha varit en rörelse från norr till söder så är det nu ett ”baksug” från stora delar av Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige, för att nämna några mycket utsatta områden. Flyttrörelserna går dessutom från flera till allt färre punkter. Därför behövs det nya grepp i regionalpolitiken. Folkpartiet har lagt ner ett omfattande arbete på den regionalpolitiska motion som nu ligger på riksdagens bord. Regionalpolitik har bedrivits med särskilda statliga medel sedan mitten av 1960-talet. Det var då man införde lokaliseringsstödet. Målet för regionalpolitiken är att alla människor oavsett var de bor i landet skall ges tillgång till arbete, service och god miljö. Sedan 1960-talet har regionalpolitiken i stor utsträckning handlat om lokaliseringspolitik: Genom att finna ”lokaliseringsbara enheter”, som sedan via statliga stimulanser kan förmås etablera sig i problemdrabbade delar av landet, skall man bidra till att de regionala målen uppfylls. Stödet har i huvudsak inriktats på företagens kostnader — det har gällt att göra det billigare att investera och etablera sig i t.ex. Norrland eller något annat ”stödområde”. Och de flesta stödformerna gäller traditionell industriföretagsamhet. De regionalpolitiska stödformerna har sedan 1960-talet vuxit kraftigt. Systemet är i dag mycket komplicerat och svårt att överblicka, något som i sig är ett problem. Vi tror att det behövs en regionalpolitik som lägger större vikt vid mobilisering av resurser än traditionell lokaliseringspolitik. Mot denna bakgrund blir områden som utbildning och kommunikationer centrala inslag i en framtida regionalpolitik. Stödsystemet bör enligt vår mening bygga på generella principer. Bl. a. föreslås att de sänkta sociala avgifterna skall gälla all icke offentlig verksamhet i stödområde A. Vi föreslår att sysselsättningsstödet i stödområde C skall bibehållas. Beslut i stödfrågor bör dessutom decentraliseras. Därför föreslås förstärkningar av länsanslaget. Vidare föreslås att stödsystemet skall öppnas för fler verksamheter än i dag. Jag påstod nyss att de regionala problemen är på väg att förvärras. Vi kan i dag se tendenser till överhettning i våra storstadsområden. Samtidigt ökar utflyttningen från andra delar av vårt land. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten har nettoutflyttningen från skogslänen tagit ny fart. I Stockholmsregionen framkommer nu klara tendenser som tyder på att misstagen från 1960-talet kan komma att upprepas. Den ökning som kan väntas i denna region kommer då att ske till priset av en tillbakagång av sysselsättningen i andra delar av landet. Det finns forskarrapporter som uttrycker farhågor om en koncentration av befolkningen till några få orter. Resten av landet skulle i stort sett dö ut, menar man. I sina allmänna grunddrag är den rapporten inte helt osannolik. Den optimism rörande möjligheterna att åstadkomma och vidmakthålla regional balans som förekom under 1970-talet har nu förbytts i mörkare hotbilder. Kanske kan de ökade riskerna och tendenserna till regionala obalanser ses som tillväxtproblem. Men tyvärr tycks bakgrunden till dagens farhågor och utveckling vara mer sammansatt än så, något som understryks av problemen med ökad regional obalans även under högkonjunkturåren 1984-1986. Om tidigare regionalpolitik i hög grad handlade om att möta problemen i samband med lantbrukets rationalisering och tillverkningsindustrins expansion står vi i dag inför en situation som i stora delar betingas av introduktionen av ny teknik. Ibland beskrivs den nya tekniken med informationsbehandling och informationsöverföring som en teknik för decentralisering. Datateknik överbryggar avstånden. Men samtidigt pekas det på att denna teknik medför behov av koncentration eller närhet. Den förändrade situation som regionalpolitiken i dag har att möta ställer nya krav. De områden som ibland räknas som liggande vid sidan om den egentliga regionalpolitiken kommer att få en större betydelse. Det gäller t.ex. infrastruktur och utbildning. Regionalpolitik måste framöver handla om mer än central överföring genom kostnadspåverkan och i ökad utsträckning inriktas på att stödja nyskapande och kreativitet på lokal och regional nivå. Målet måste vara att ytterligare understödja miljöer för nyföretagande och egna initiativ utanför storstäderna. Om 1960-talets regionalpolitik handlade om lokalisering måste 1980 och 1990-talens handla om mobilisering. Många bedömare knyter kreativiteten till den stora staden. Emellertid finns exempel på nyskapande och kreativa miljöer även utanför de större städerna. En viss anda som stimulerar egna initiativ och eget företagande är förhärskande. Men en sådan anda kan inte kommenderas fram från central nivå; i hög grad måste den växa fram underifrån. Men staten och andra organ kan underlätta dess framväxt genom att skapa gynnsamma förutsättningar för den. Viktiga grundelement i en kreativ miljö är nämligen tillgång till kunskaper och goda kommunikationer. En följd av detta omtänkande är att regionalpolitiken i högre grad än tidigare måste rikta sig mot mindre företag.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 Men det finns ingen anledning att generellt utmåla en kraftig motsättning mellan de större orterna och andra delar av landet. 1984 års regionalpolitiska utredning låg i vissa av sina analyser nära de uppfattningar som vi här har framfört i vår motion. Utredningen föreslog också en förändring av regionalpolitiken mot en ökad användning av utvecklingsinriktade stödformer. Trots detta, och trots att utredningen slutförde sitt arbete endast för en kort tid sedan, anser vi det nödvändigt att föreslå en ny parlamentarisk utredning om regionalpolitiken. 1984 års utredning lyckades aldrig komma fram till några förslag om förenklingar i stödsystemet. Vi kan också konstatera att ett stort behov av sektorssamordning kvarstår, icke minst vad gäller politiken gentemot glesbygden. En ny regionalpolitisk utredning bör bl.a. syfta till att bättre samordna detta arbete. Frågor om service, forskning, teknikspridning, kommunikationer, kulturfrågor och rekrytering av kvalificerad arbetskraft utanför storstäderna berördes inte i någon högre grad av 1984 års utredning. Även frågan om krispolitikens utformning — hur regionalpolitiska ”paket” av olika slag skall administreras och utformas för att vinna största möjliga effektivitet — bör tas upp av en ny utredning. Dagens regionalpolitik är i hög grad riktad mot traditionell industriell verksamhet, trots att det är tjänstesektorn som är mest expansiv. En ny utredning måste därför diskutera hur såväl offentliga som privata tjänster skall inrymmas inom regionalpolitiken. Herr talman! De regionala högskolorna kan spela en viktig roll i en framtida regionalpolitik. Dessa kan ge företag utanför storstäderna närhet till högre utbildning, kvalificerad arbetskraft och utvecklingsarbete. Detta kan ske bl.a. genom att s.k. mellaningenjörsutbildningar läggs till dessa högskolor och att deras möjligheter till kontakt med andra högskolor och näringslivet ökar. Alla högskolor bör få tillgång till s.k. kontaktsekreterare. De regionala högskolorna bör också få ökade resurser för att ordna vetenskapliga seminarier, temporärt anställda forskare m.m. Runt om i landet har på senare tid teknikcentra etablerats. Folkpartiet ser positivt på detta. Det är viktigt att formerna för samverkan mellan högskolan och näringslivet, i teknikcentra eller i annan form, även framöver blir en fråga för de inblandade grupperna att bestämma. När det gäller kommunikationer stöder folkpartiet regeringens förslag om vägupprustning. Det är också viktigt att flyget utvecklas, så att det blir enklare att t.ex. flyga ”på tvären” i vårt land. På längre sikt vill folkpartiet i bl.a. detta syfte avreglera flyget. På kortare sikt anser vi att ansökningar om att få starta nya flyglinjer bör tillmötesgås mer generöst än hittills. Ett stödsystem anpassat till ”mobiliseringspolitik” innebär följande: 1. Centralt givna stöd bör vara generella. De skall vara lätta att överblicka och kräva liten administration. Folkpartiet vill förstärka de generella stöden genom att nedsättningen av arbetsgivaravgifter återförs till att gälla de speciellt utsatta delarna av Norrlands inland. Detta var den gräns som ursprungligen gällde för nedsättningen. När socialdemokraterna övertog regeringsmakten ändrades denna gräns till att gälla hela Norrbotten. Stödet bör nu ändras så att det omfattar de svårast drabbade delarna av landet. 2. Stöden bör decentraliseras. När länsanslaget infördes innebar detta att besluten decentraliserades till länsnivån. Folkpartiet vill kraftigt förstärka detta anslag, från 488 till 648 miljoner. 3. Stöden bör öppnas för fler verksamhetsformer. Folkpartiet föreslår här att de sänkta arbetsgivaravgifterna skall gälla all icke-offentlig verksamhet, att persontransportstödet också skall kunna åtnjutas av egenföretagare och att stödsystemet allmänt ändras så att även ”mjuka” investeringar kan stödjas. Den socialdemokratiska regionalpolitiken har närmast gått på tvärs med dessa utgångspunkter. Regeringen vill förstärka de centralt givna selektiva stöden. Det helt ”oreglerade” offertstödet föreslås räknas upp. Det nya stödet för infrastruktur skall också delas ut centralt. Några regler för hur och när detta stöd skall utgå redovisas inte — här ges mycket stor central frihet att göra bedömningar i enskilda fall. Man vill försvaga det generella stödet. Det generella sysselsättningsstödet skall avskaffas för bl.a. Bergslagen. Och man ökar inte länsanslagen. Dessa skall ligga fast vid samma summa som tidigare. I reala termer innebär detta att länsanslagen sänks. Folkpartiets politik för generella stöd, decentralisering och öppenhet finansieras bl.a. genom omfördelningar från andra stöd. Offertstödet skall avskaffas, menar vi, och vi säger nej till det ”infrastrukturstöd” som propositionen föreslår. Dessa pengar förs i stället över till länsanslaget. Vi vill också bibehålla sysselsättningsstödet i bl.a. Bergslagen. Totalt innebär folkpartiets regionalpolitiska förslag att 145 milj.kr. satsas på regionalpolitik utöver vad regeringen vill ge. Herr talman! Landets regionalpolitik behöver ett stärkt decentraliserat och flexibelt stöd. En stor del av den socialdemokratiska ökningen av regionalpolitiken härrör sig från att man tillfört 300 milj.kr. i engångspengar att användas över tre år. Vi använder i stället dessa pengar till att höja länsanslaget med 100 miljoner om året. Dessutom säger folkpartiet nej till att ta bort sysselsättningsstödet för bl.a. Bergslagen. Där går vi emot de nedskärningar som socialdemokraterna vill genomföra. Regeringen har ju sagt i propositionen att den prioriterat regionalpolitiken, och man frågar sig när man läst propositionen: Är det detta som regeringen har försökt förespegla skogslänen, när länsanslaget urholkats eller sysselsättningsstödet dragits in? Var det detta budskap regeringen vill ge till bygder som Dannemora och Grängesberg? Folkpartiet vill att man ger till dem som har de svåraste problemen och att de skall få t.ex. en reducering av socialförsäkringsavgifterna. Dessutom vill vi, som jag har sagt, att stödet skall gälla all icke offentlig verksamhet i samma områden. Därmed ökar möjligheterna för en mer allsidig utveckling i dessa problemdrabbade regioner. Herr talman! Regionalpolitiken står inför en nödvändig omdaning. Därför behövs det nya begrepp som innebär en mobilisering för regional balans. Slutsatsen är att vi skall fortsätta att förändra men också förbereda och rusta oss för en ny och bättre regionalpolitik.

Herr talman! Jag har ett skriftligt anförande på sex sidor som innehåller en hel del om Thage G. Petersons fögderi, men eftersom det har blivit bekant att han inte får tillfälle att i denna allmänpolitiska debatt gå till försvar, skall jag lämna det anförandet och bara ta upp några få punkter. Centern har en bestämd uppfattning om att det behövs planeringstal såväl för länen som inom länen och att den samlade politiken måste inriktas på att skapa regional balans. Ett program för regional balans måste enligt vår mening ha tre beståndsdelar. För det första krävs en kraftig satsning för att bygga upp och utveckla basförutsättningarna i utsatta regioner, för det andra en rad företagsstimulerande åtgärder och för det tredje återflyttning till områden som drabbats hårt av tidigare utflyttningar. Här krävs det stimulanser som tar sikte på de enskilda individerna. Den viktigaste delen i ett program för regional balans är basinvesteringar i vägar, flyg, tågtrafik, utbildning och forskning, en rättvis kommunalskatt och en rättvis service från kommuner och landsting. Centern slår vakt om skolan. Vi satsar hårt för att bygga ut de regionala högskolorna till spjutspetsar för varje regions utveckling. Vi föreslår därför att de små högskolorna i skogslänen och i sydöstra Sverige får ett tillskott på 50 milj.kr. Det är väldigt viktigt för utsatta regioner att få tag i kvalificerat folk. Stödområdena A och B i Norrlands inland har ju varit de stora avfolkningsområdena från 1950-talet fram till i dag. Skall de utvecklas väl framöver, måste det bli lätt att få tag i civilekonomer och civilingenjörer och viktigt folk inom offentlig service som läkare, sjukgymnaster osv. Därför föreslår vi att studiemedelsavgiften avskrivs år från år inom stödområdena A och B. Vi tror att vi på det sättet kan få tag i unga, kvalificerade människor till de här utsatta områdena. Jag vill också beröra länsanslaget. Vi noterar för vår del rätt besviket att där för tredje året i rad föreslås oförändrat 488 milj.kr. Det här är ett viktigt anslag, som länen kan jobba fritt med. Det har skapat många sysselsättningstillfällen. Det går snabbt med besluten. Därför är det här ett bra anslag. Vi föreslår att länsanslaget nästa budgetår skall höjas till 750 miljoner. Jag vill också ta upp stödområde C, dvs. Norrlandskusten ner över Dalarna, litet av Värmland osv. De kommuner som ligger inom stödområde Cäristort sett kommuner som har förlorat och förlorar folk. Därför tycker vi att det är felaktigt att minska det regionalpolitiska stödet till stödområde C genom att ta bort sysselsättningsstödet därifrån. Jag vill också ta upp en liten sak som just har med dessa basinvesteringar att göra. SJ diskuterar ju för närvarande järnbanenätet för snabbtågsförbindelser. Enligt mitt sätt att se är det en för stor och allvarlig fråga för att vi som parlamentariker skall överlåta den till SJ med de snäva ramar som man där har för sin verksamhet i dag. Det är många tiotals år sedan vi i det här landet på allvar och på ett samlat sätt diskuterade järnbanenät och tågtrafiken. Vi anser att riksdagen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över hur vi skall ha det framtida järnbanenätet, inte minst snabbtågsbanenätet. Vidare har vi fått ett förslag till kommunal skatteutjämning. Kommunal skatteutjämning är ett viktigt regionalpolitiskt medel. Det ligger inte under Thage Petersons fögderi. Men det ligger ju inom regeringens fögderi. Om man jämför länsanslaget på 488 milj.kr. med skatteutjämningen, som är i storleksordningen 12 miljarder kronor och som i stort sett kommer utsatta kommuner och landsting till del, då förstår man den regionalpolitiska betydelsen av den kommunala skatteutjämningen. I det förslag som nu har lagts fram vill jag framför allt beröra sydöstra Sverige. Sydöstra Sverige har i många år haft en ”Norrlandsutveckling”, dvs. en ganska snabb befolkningsminskning och med åren en allt större andel äldre människor. Vi i centern kan inte förstå att just ett sådant område skall drabbas av indragningar i en sådan omfattning att det motsvarar en kommunal utdebitering uppemot två kronor sammanlagt för landsting och kommun. Det är inte rimligt. Jag vill också säga några ord om det sårbara samhälle vi bygger upp. Jag tar upp detta som en försvarsfråga. Frågan är om vi inte bygger upp ett så sårbart samhälle att det skulle bli svårt att försvara om vi skulle komma i ofred. Jag tänker på energisystemet och även på det snabbt minskande Norrlandsjordbruket, som skulle vara av stor betydelse om vi skulle komma i ofred. Jag tänker på att i stora delar av vårt land finns det i stort sett endast äldre människor kvar. Det kan bli mycket besvärligt om vi skall se det ur försvarssynpunkt. Dessutom samlas allt fler människor på allt färre områden. Jag anser att om vi skall ha ett trovärdigt försvar måste vi ha en mycket ordentlig regionalpolitik som leder till att detta land utvecklas på ett mindre sårbart sätt. I några månader har jag nu studerat Hans Gustafsson och Mats Hulth. För var månad som går tycker jag att de ser alltmer molokna ut. Jag kan förstå att det är litet bekymmersamt att infödda Stockholmsungdomar inte kan få bostad i sin egen hembygd. Och än värre är det för de tiotusentals ungdomar som på senare tid har flyttat hit för att få arbete. Jag tycker inte att det skulle överraska socialdemokratiska statsråd att en dramatiskt ökad befolkning i Storstockholmsområdet leder till köer, trängsel, ökad trafik och dålig miljö. Den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om att luften i Stockholms centrala delar är svårt förorenad. När halten av cancerframkallande föroreningar är flera hundra gånger större i Stockholm än på mer glest befolkade platser, borde man inse att läget är allvarligt. Centerpartiet har krävt — och det kanske verkar litet konstigt — i en regionalpolitisk partimotion, att det skall skapas ett åtgärdsprogram för att förbättra storstadsmiljön. Men det handlar här bara om ena sidan av något som har två sidor. Den andra sidan upplevde jag på flyget i lördags. Jag satt tillsammans med en man från Norrlands inland. Han bor vid en utbyggd älv. Han bor förtjusande vackert trots att det är vid en utbyggd älv. Den älvsträckan ger folkhushållet hundratals miljoner kronor varje år i billig elström. Hur har då samhället tackat människorna i det området? Tyvärr har samhället inte tackat alls. Mannen berättade att det fortfarande lyste i alla fönster där han bodde. Men det skulle inte komma att göra det mycket länge till. Det bor någon gammal pensionär i varje stuga, och eftersom livet inte är evigt kommer lyse efter lyse att släckas. Centerpartiet vill se att riksdagen samlar sig till ett beslut om att en ordentlig del av de s.k. vattenkraftsvinsterna skall gå tillbaka till vattenkraftskommunerna. Det är att betala tillbaka till dessa utsatta områden. Om man gör det, löser man kanske merparten av de regionalpolitiska problemen där.

Herr talman! Regionalpolitik i vår tid — vilka är dess villkor och metoder? Villkoren förändras. Mer än 20 års erfarenhet ger nu nya perspektiv på metoderna. Vi vet att regional eftersatthet och regionala klyftor inte uppstår av subjektiva orsaker. De uppstår ur inneboende tendenser i det ekonomiska systemet. Det finns ingen tendens till utjämning eller jämvikt, som de klassiska ekonomerna trodde — och som en del märkligt nog alltjämt tycks inbilla sig i sina slutna kamrar. I systemet ligger tvärtom att hela landsdelar på ett egenartat sätt kan förvisas till utvecklingens periferi under den historiska processens gång. Detta kan prägla deras situation för mycket lång tid framöver. Vi kan med skäl befara att dessa inneboende tendenser förstärks i nutiden. Särskilt transnationaliseringen av kapitalet är en tung faktor i denna process. Det ger en särskild aspekt på Sveriges förhållande till EG, som nu är aktuellt och diskuteras. Det påminner oss om att landet inte får ge upp sin rörelsefrihet i regionalpolitiken. Vi får inte tillåta att vår nationella suveränitet begränsas därhän, att samhälleliga insatser rubriceras som otillåtna subventioner eller s.k. handelshinder. 1965 års regionalpolitiska grundtanke var, om man så vill uttrycka det, kommersiell. Det var kommersiella satsningar man med samhällsstöd och förmåner ville locka till eftersatta delar av landet. Samhällsinvesteringar skulle sedan följa med en sorts anpassningens automatik. Vi vet i dag hur begränsad och felaktig den synen var. Ett modernt industriellt system fungerar över huvud taget inte utan att ha en ram, en infrastruktur. Är denna infrastruktur svag och otillräcklig, infinner sig inte de kommersiella investeringarna annat än svagt och otillräckligt. Det är de icke-kommersiella faktorerna som i dag är mer avgörande än de kommersiella. Det fragmentiserade lönsamhetstänkandet, som inte ser till olika insatsers och verksamheters externa effekter, är föråldrat. 20 års erfarenhet har lärt oss vad samhällsoch infrastrukturinvesteringarna har betytt i skogslänen. Utan dem skulle arbetslösheten ha varit oerhörd, de regionala klyftorna starkt fördjupade och de kommersiella investeringarna långt svagare. Det är därför både intressant och riktigt, när de regionalpolitiska budgetposterna i år har ett särskilt anslag för infrastrukturinvesteringar. Lika intressant, men helt felaktigt, är däremot strävan från visst borgerligt håll att sälja ut och kommersialisera statliga företag och verk som arbetar i skogslänen. Det finns emellertid andra viktiga slutsatser. Skall en bestående regional utjämning ske, får man inte se olika verksamheter, offentliga eller privata, separerade från varandra. Man får inte ställa så kortsiktiga och snäva lönsamhetskrav på samhälleliga aktiviteter att de styrs utan sammanhang med helheten. Man kan inte skilja vägväsen från järnvägsväsen, televäsen eller olika statliga myndigheter. De måste ges ett starkare moment av långsiktighet och samordning. Man kan inte ha det så, att man ger lokaliseringsstöd till en industri och samtidigt snålar in på t.ex. järnvägsservicen på samma ort. Man kan inte heller ha det så att automatiska framskrivningar av de beräknade trafikströmmarna skall få styra alla tunga investeringsinsatser till södra Sverige och dess mest tättbebyggda regioner. Vi måste komma ifrån både den tilltagande fragmentiseringen inom de offentliga verksamheterna och de begränsningar som ligger i att dessa verksamheter som det nu är inte kan gå i spetsen för att bygga en mer avancerad infrastruktur i eftersatta regioner. Det sistnämnda är — det skall noga betonas — inte SJ:s och de andra verkens fel. Det är riksdagens fel, som har bestämt förutsättningarna för trafikpolitiken på det sättet. Det är i de politiska besluten som de första avgörande ändringarna på detta speciella område måste ske. En annan slutsats är denna: Det är inte att vänta att de svenskbaserade privata storföretagen skall vara de ledande i skogslänens uppbyggnad. Det alltmer transnationaliserade storkapitalet söker sig och drivs i helt annan riktning. Gör man kartor över de stora privatföretagens lokalisering och planer, skall man på varje karta se hur tomt det ser ut norr om Dalälven. Med all respekt för den regionalt baserade mindre företagsamheten, och med all respekt för lokala och kooperativa initiativ från människor i glesbygdsområdena — detta kan aldrig räcka. Det är värdefullt men har för små dimensioner för att förändra regionernas grundläggande villkor. I en långsiktig ekonomisk utveckling måste därför de stora, teknologiskt nydanande investeringarna i väsentlig mån komma från offentligägda verksamhe ter, från samhälleligt kapital t.ex. i löntagarfonderna. Med de svåra strukturproblem som finns i den traditionella basindustrin i skogslän och bergslag framstår detta som särskilt nödvändigt. En tredje slutsats är, att har man likställdhet mellan regioner som mål, har man nationell integration i ekonomiskt, socialt och kulturellt hänseende som riktmärke, då måste detta finnas med i varje diskussion om Sveriges ekonomiska relationer med utlandet. Det går då inte att för framtiden hävda att den offentliga sektorn och de offentliga investeringarna skall trängas tillbaka till förmån för de stora exportkoncernerna. Det går inte att så öppna landet för en frihet som blott är kapitalets frihet, att följden blir ett nytt genombrott för den geografiska koncentrationen, för den långt drivna specialiseringen i ekonomin och för ett övergivande av regionerna utanför de stora centra. Vi skall i detta sammanhang inte glömma bort jordbruket. Utan att mätt i arbeten vara någon växande näring, har det alltjämt sin betydelse för sysselsättning i skogslän och inland. En upplösning av jordbruksregleringssystemet skulle förstärka den tendens som redan är tydlig — att nedläggningen av åker i skogslänen går snabbare än i övriga landet. Mot detta står, intressant nog, att kravet på en bättre matkvalitet, uppmärksamheten kring sårbarhetsproblemen och kritiken mot de överkemikaliserade och hårt exploaterande brukningsmetoderna visar på något annat och lämpligheten av något annat. Dessa växande insikter talar emot att det norrländska jordbruket nödvändigtvis är det som skall bära huvudbördan av att den nationella överproduktionen skärs bort. Det är ju en egendomlig logik, att man i regioner där det råder underskott på livsmedel skall vara med och betalat.ex. slaktdjursavgifter för att finansiera exportförlusterna på animalieöverskottet. Låt mig så beröra vad jag med ett utryck från Gunnar Myrdal vill kalla betydelsen av nationell integration. Nationell integration innebär att inga regioner skall behöva sacka efter eller diskrimineras i ekonomisk utveckling. Det betyder att de skall ha samma standard socialt och utbildningsmässigt. Rättigheter och möjligheter skall vara någorlunda jämlika regioner emellan. Det viktiga med en sådan hög grad av nationell integration är givetvis inte att man suddar ut säregenheter eller variation i kulturtraditioner. Det viktiga är att integrationen mobiliserar mänsklig kapacitet hos befolkningen i nationens alla delar. Bristande integration i form av stora regionala olikheter låter däremot en stor del av denna mänskliga kapacitet ligga i träda. Därför är regional jämvikt inte bara ett rättvisekrav utan också ett uttryck för rationell ekonomi. Men att skapa nationell integration förutsätter för människorna ute i regionerna att de har möjligheter inom räckhåll, att det finns en lokal och regional arbetsmarknad med bredd och alternativ, att de kan nå skola och vuxenutbildning, organisationsliv och kultur utan orimliga hinder. Detta leder till en viktig men också något kontroversiell slutsats. Vill vi rädda inland och glesbygd, vill vi ge människorna möjlighet att stanna i sin bygd, då kan man inte bara bevara en extremt spridd bebyggelse över vidsträckta svåråtkomliga områden. Man måste skapa förbindelsnät som möjliggör tillgång till arbete och kultur. Man får vara försiktig med att förfalla till alltför mycket av Sörgårdsromantik och tro på strukturer, där människor har svårt att nå kontakt med arbete, bildning och självförverkligande. Alltför isolerade levnadsmiljöer, bundenhet vid osäkra och provisoriska försörjningssituationer, alltför torftiga livsformer är ingenting att stå efter. Det räddar inte glesbygden. Det kan tvärtom konservera dess nackdelar och driva den unga generationen på flykten. Det konserverar traditionella könsroller, håller tillbaka kvinnors utvecklingsmöjligheter och leder därmed indirekt till utflyttning. Vi skall bevara glesbygden, slå vakt om glesbygdsmiljöernas sociala och kulturella värden, men det måste ske genom att de ingår i den nationella integrationen. De skall inte bli museimiljöer utan levande inslag i en mer integrerad och mer jämlik nation. Vi måste avgöra metoderna för glesbygdens överlevnad nu — om tio år är det sannolikt för sent. Då har mänskliga och kulturella värden i dessa miljöer så undergrävts, att bygdernas livskraft säkerligen inte kan återvinnas. Till allra sist vill jag beröra den motsatta polen i det regionala spänningsfältet storstaden. Jag håller helt med Börje Hörnlund om att den faktiskt hör hemma i en regionalpolitisk diskussion. I regionalpolitiska debatter framhålls storstaden ofta som ett avskräckande exempel. Det finns många goda skäl härtill. Det är ett känt faktum att de totala samhälleliga kostnaderna i städer över en viss storlek per invånare räknat drastiskt accelererar. Samverkansfördelarna neutraliseras av kostnader och stockningsproblem. Städer borde från den utgångspunkten egentligen aldrig bli större än 250 000 eller 300 000 invånare. Ändå är staden en typ av landskap med sina speciella kvaliteter. Det är kvaliteter som i vår tid går förlorade i okontrollerad tillväxt, maktlös kommunalplanering, hejdlös spekulation, hämningslös privatbilism och smog. Det fanns på 30 och 60-talen en levande diskussion om staden som en mänsklig livsmiljö, som en utmaning för en socialt grundad fysisk planering och arkitektur. Den debatten behöver återupplivas. Vår tid behöver en generation av kritiska arkitekter och folkliga stadsmiljökämpar. Vi måste lära oss än en gång hur det går till att bygga städer värdiga namnet, fria från föroreningar, utvecklade som sociala gemenskaper utan segregation, sammanhållna av avancerade snabba kollektiva transportsystem som ersatt 90 9o av dagens katastrofala privatbilism. Det finns plats för en ny Le Corbusier och hans lärjungar, män och kvinnor som kan dra upp förslag och riktlinjer för en ny typ av stad. Senindustrialismens och bilismens stad, den sociala segregationens stad har levt ut sin tid och bryter nu sakta sönder sig själv. Ur dess absurditet stiger förhoppningsvis visionen av en helt ny typ av stad, där människans frihet och inte pengarnas skall vara måttstocken.

Herr talman! Jag har med mycket stort intresse lyssnat på vad Bengt Wittbom, Elver Jonsson, Börje Hörnlund och Jörn Svensson haft att säga. Det är mycket jag hade önskat att få bemöta och kommentera men också, och det vill jag gärna understryka, mycket som jag hade velat instämma i. Riksdagsarbetet skall emellertid strax avslutas för dagen. Mitt väl förberedda anförande och min redovisning av regeringens regionalpolitiska budskap får jag därför framföra vid ett senare tillfälle, om inte förr så när vi behandlar budgetpropositionens regionaloch näringspolitiska del. Jag ser fram mot att få diskutera regionalpolitik vid senare tillfälle, men då förhoppningsvis vid en litet gynnsammare tidpunkt av dygnet. Herr talman! Jag vill därför nu inskränka mig till att önska herr talman och herrarna Wittbom, Jonsson, Hörnlund och Svensson en god natt.

Herr talman! Jag vill anknyta till den regionalpolitiska debatten i går kväll och anlägga ett jämställdhetsperspektiv på den. För två år sedan fick landets samtliga länsstyrelser ett jämställdhetsuppdrag av regeringen. Det innebar att man skulle analysera kvinnornas situation och också redovisa de program man gjort för att främja kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningen. Det här länsuppdraget har resulterat i att kvinnornas situation verkligen lyfts fram. Särskilt tydligt framstår då att kvinnor i de s.k. skogslänen har en svag ställning på arbetsmarknaden, Det är därför glädjande att årets budgetproposition har en så klar regionalpolitisk profil. De särskilda satsningar som föreslås inom bl.a. utbildning, sjukvård, kommunikationer och kommunal skatteutjämning kommer naturligtvis också direkt och indirekt att förbättra möjligheterna för kvinnor i skogslän att få arbete och utbildning. Och dessa satsningar är nödvändiga. Jag vill här ge några exempel. I samtliga sju skogslän kan man ur flyttningsstatistiken utläsa att de unga kvinnorna, de som är mellan 16 och 24 år, flyttar i betydligt större omfattning än männen i samma åldersgrupp. En orsak är naturligtvis att de unga kvinnorna har svårare att få arbete i de ”tunga” basindustrier som präglar skogslänen och som främst sysselsätter män. Kvinnorna är också oftast utbildade i omsorgsyrken, och inom dessa yrken har storstadsregionerna brist på personal. Vi vet att många unga kvinnor från skogslänen flyttar till vårdjobb i storstäderna. För alla skogslän är de unga kvinnornas utflyttning mycket oroande. Av erfarenhet vet vi nämligen att den som flyttat ofta inte kommer tillbaka. Man bildar familj på den nya orten och blir mindre benägen att ”röra på sig”. Fortsätter trenden kommer vi att få skogslän med män i 20-40-årsåldern som inte kan bilda familj eftersom kvinnorna har flyttat. , För att kunna behålla de unga i skogslänen måste vi alltså se till att båda könen, men särskilt flickorna, får möjlighet till både utbildning och arbete så nära hemorten som möjligt. För flickorna behövs därför i dag särskilda och snabba insatser, så att de kan stanna på sina hemorter, Försök har gjorts t.ex. med särskilda teknikkurser för flickor och kurser förs.k. brytarpersoner, dvs. sådana som valt otraditionella yrken, Jag menar att sådana åtgärder måste bli regelbundna inslag i skolors och myndigheters verksamhet. 3 Jag vill ge ett annat exempel. Kvinnorna i skogslänen är betydligt mer beroende av anställningar i kommunal tjänst än kvinnor i genomsnitt i landet. I skogslänen är färre kvinaor i enskild tjänst. Och i statlig tjänst är skogslänskvinnornas andel ÄN än genomsnittet i landet. Enligt alla prognoser kommer den kommunala sektorns expansion att avta. Detta kommer att vara särskilt negativt för kvinnorna i skogslänen och speciellt för de unga kvinnor som nytillträder på arbetsmarknaden. Dessa måste därför utbilda sig inom andra yrken än inom de traditionellt kvinnliga. Grovt sett kan man säga att i glesbygdskommuner är färre kvinnor i arbete och fler arbetslösa än i länen som helhet. Detta beror naturligtvis på att antalet arbeten är mindre och att antalet yrken är begränsade. Fördelningen av regionalpolitiska medel är i dag beroende av arbetslöshetstalen. Detta blir missvisande, då vi vet att många kvinnor i glesbygderna inte anmäler sig som arbetssökande, eftersom de anser det utsiktslöst. Detta gäller också deltidsarbetande kvinnor som skulle vilja arbeta fler timmar. Därför bör man vid fördelningen av regionalpolitiska medel också väga in förvärvsfrekvens och sysselsättningsgrad. Statistiken beträffande förvärvsfrekvensen ger inte en rättvisande bild av den verkliga situationen. Den som arbetar en timme per vecka upptas i statistiken som förvärvsarbetande. Vi vet att många kvinnor i glesbygden arbetar ”kort-korta” deltider, mindre än 17 timmar, men de upptas ändå i statistiken på lika villkor som vanliga deltidsarbetande. Inte sällan arbetar kvinnorna säsongsvis med exempelvis skogsplantering, bärplockning och lönsömnad och varvar det med vikariat eller timtjänst inom den offentliga sektorn. Sysselsättningsgraden inom varje deltid blir oftast så låg att kvinnorna får sämre socialoch arbetsmarknadsvillkor än vad den faktiska inkomsten ger vid handen. Om deltidsarbeten och vikariat kunde slås ihop och tillsammans utgöra grund för förmåner inom arbetsmarknadsoch socialförsäkringarna skulle en av effekterna av den speciella skogslänsarbetsmarknaden kunna elimineras. Antalet kvinnliga företagare i skogslänen har fördubblats under de senaste tio åren. Allt företagande måste ha en realistisk och ekonomisk grund att stå på. De produkter som kvinnliga företagare vill producera är ofta ovanliga inslag i jämförelse med de produkter som länsorgan och kommuners näringslivssekretariat vanligen stöter på. Det är mycket viktigt att dessa kvinnliga företagare får allt det stöd de behöver. Ett av de stöden är det s.k. starta-eget-bidraget. Det är i dag relaterat till A-kasseersättningen, vilket innebär att den som har låg kassaersättning också får ett lågt starta-egetbidrag. Kvinnor i glesbygd har på grund av arbetsbrist ofta låga löner och därmed låg kassaersättning. Många kvinnor är inte heller medlemmar i A-kassan. De ekonomiska förutsättningarna för att starta ett eget företag är alltså sämre för kvinnor i glesbygd. De kreativa förutsättningarna är däremot inte nödvändigtvis sämre. Det lokaliseringsstöd som skogslänen beviljades 1985/86 har i betydligt mindre utsträckning kommit kvinnor än män till godo. Av den beräknade sysselsättningsökningen till följd av lokaliseringsstöd har totalt i skogslänen Enligt regelverket för lokaliseringsstöd skall andelen sysselsättningstillfällen som skapas för varje projekt tillfalla vardera könet med minst 40 96. Dispens från detta krav kan ges. Av statistiken kan man utläsa att antalet dispenser varit alldeles för stort i flera av skogslänen och att dispensgivningen därför i framtiden måste blir mer restriktiv. I budgetpropositionen föreslås att kvoteringsregeln skall utvärderas. Jag hoppas att denna utvärdering åtföljs av ett program för utbildning av kvinnor, så att antalet dispenser från kvoteringsregeln kan minimeras. Herr talman! Jag har lyft fram några exempel som visar att kvinnors rätt till arbete och egen försörjning ännu inte är uppnådd i skogslänen. I en motion i den här frågan har jag och mina medmotionärer lagt fram förslag om konkreta åtgärder som delvis kan förändra den arbetsmarknad i skogslänen som i dag är alltför manlig.

Herr talman! Låt mig först slå fast att lyckans gudinna har lett mot Europa under mer än ett år nu. Halverade oljepriser och sjunkande dollarkurs har givit stadga åt de europeiska ekonomierna, så också åt den svenska. Det märktes för övrigt från olika håll i gårdagens debatt. Vårt underskott i bytesbalansen är borta, och en kraftig dämpning av inflationen har skett. Så om vi levde isolerade från omvärlden, skulle framtiden se ganska ljus ut. Men tyvärr hopar sig orosmolnen, något som finansministern också mycket riktigt påpekar i finansplanen. Vi kan inte räkna med ytterligare draghjälp i form av sjunkande oljepriser. Handelsbankens ekonomer räknar med att vi i fjol skulle ha haft en inflation på knappt 6 2 i stället för som nu 3,3 20, och ett bytesunderskott på ca 15 miljarder kronor i stället för ett överskott på 10 miljarder kronor, om inte allt detta inträffat. Alltså kvarstår egentligen samma problem som före oljeprisfallet, nämligen att vår inflation är för hög i förhållande till inflationen i våra viktigaste konkurrentländer. Medan regeringen i Sverige förväntar sig en inflation på 4 96, vilket jag tror är ganska lågt räknat, väntar sig våra viktigaste konkurrentländer ungefär halva denna inflationstakt. Men också de fyra procenten hänger på en mycket skör tråd. För talar SCB:s statistik sanning, så hade vi under 1986 den högsta löneglidningen sedan löneexplosionen i mitten av 1970-talet, 4,4 4. Fredagens prisstopp kan bara ge temporär lindring. Det gynnar ingen men drabbar inte minst småföretagen, som hamnar i byråkratifällan om de av någon anledning måste höja priserna. Nu står det visserligen i fjolårets avtal på den privata marknaden, att om löneglidningen blir för stor 1986 så skall en del av denna s.k. överlöneglidning avräknas från den avtalsmässiga löneökningen 1987. Detta är dock ingen garanti för att de totala kostnadsökningarna sjunker i år. Så visst finns det anledning att dela finansministerns oro för framtiden. Men jag tycker inte att han tagit de rätta konsekvenserna av sin oro. I stället för kostnadssänkande åtgärder föreslås nämligen i budgeten en höjning av arbetsgivaravgifterna med inte mindre än 1,26 procentenheter från början av nästa år. Detta kommer att kosta arbetsgivarna ungefär 5 300 milj.kr. om året. Regeringens fromma förhoppning att löntagarorganisationerna skall avräkna denna summa i 1988 års avtalsrörelse delas nog inte ens av regeringens ivrigaste supportrar. Vi riskerar i stället att få ytterligare fart på lönekostnadsspiralen. Herr talman! Det finns ännu tid att styra skutan rätt och hålla arbetslösheten nere — något som Sverige hittills varit mycket framgångsrikt med, oavsett regering. Arbetslösheten är ett gissel som måste bekämpas, därom är vi eniga, En första åtgärd måste vara att få fart på främst industrins investeringar. Faktum är att industriproduktionen stagnerat de två senaste åren, samtidigt som lönekostnadsoch prisökningarna är högre än i konkurrentländerna. Om man undantar bilindustrin kommer industriinvesteringarna att hållas tillbaka även under 1987. För den övriga verkstadsindustrin vänder den tidigare investeringsuppgången mot en minskning. Den första viktiga åtgärden borde därför vara att släppa investeringsfonderna fria för maskiner och inventarier, vilket vi moderater har motionerat om helt nyligen. En andra åtgärd är att ta tillbaka tankarna på en höjning av arbetsgivaravgifterna. Höjda löneskatter brukar ha en negativ inverkan på sysselsättningen. Oron för ökad arbetslöshet är med andra ord befogad. Men det behövs också åtgärder av mer djupgående karaktär, åtgärder som gör att företagarna känner att det lönar sig att investera också på lång sikt. Detta gäller inte minst landets 280 000 småföretagare, som tillsammans sysselsätter inte mindre än 1,3 miljoner människor. I dessa företag finns en stor sysselsättningspotential. År 1985 svarade de för 75 96 av alla anställningar i det privata näringslivet. För att skapa underlag för en mera långsiktig investeringsvilja bör man avskaffa löntagarfonderna, något som de tre icke-socialistiska partierna är helt överens om. Företagarna ser med rätta dessa fonder som ett socialiseringsinstrument, som successivt kommer att urholka ägandet i företagen. Att som LO-ordföranden karakterisera löntagarfonderna som marginella företeelser är att underskatta fonderna. År 1987 kommer fonderna att kunna rekvirera 3,5 miljarder kronor. Vid slutet av år 1987 kan fonderna ha fått ut nästan 9 miljarder kronor, ett belopp som är ca fem gånger större än vad fjärde AP-fonden rekvirerat sedan starten 1984. I takt med ökade resurser söker sig nu löntagarfonderna också in på småföretagsområdet, vilket innebär att småföretagen via vinstdelningsskatten och den särskilda tilläggspensionsavgiften, 0,2 26 på lönesumman, får betala till sin egen socialisering. Med alla dessa pengar försöker alltså fonderna köpa sig förbi det massiva motstånd som finns inom näringslivet mot löntagarfonderna. Det är därför med stigande förvåning man läser om ett antal direktörer i Handelsbanken som gör privataffärer med östra löntagarfonden. Visst kan en affär med en av fonderna på kort sikt vara lönsam — det betvivlar jag inte. Fonderna är beredda att gå långt för att, som jag nyss sade, köpa in sigi näringslivet. Till detta kommer att fonderna skattefritt möjliggör satsningar på villkor som dramatiskt avviker från vad som är marknadsmässigt. Men det finns också skäl för en svårt frestad företagare att i detta läge anlägga ett längre perspektiv. Vad betyder det för mitt företag om fonderna flyttar fram sina positioner i svenskt näringsliv? Hur mycket av dagens kortsiktiga vinst får vi betala tillbaka i andra former, när socialisterna ökar sitt inflytande över företagen? Hur mycket snabbare går inte socialiseringsprocessen om några av de tilltänkta offren samarbetar med sina motståndare. Att man avstår från att samarbeta med fonderna innebär inte någon bojkott — det vill jag markera särskilt klart här i dag. Självfallet skall fonderna, precis som alla andra som gör lagliga affärer på den svenska kapitalmarknaden, fritt kunna köpa och sälja värdepapper som befinner sig i den allmänna handeln — det är inte det som det handlar om. Lika självfallet skall fonderna kunna köpa marknadens varor och tjänster utan invändningar från någon. Men aktivt samarbete med fonderna är något annat. Det kan principiellt försvaras, tycker jag, när det gäller krisföretag. Fonderna har gjort en lång rad affärer med företag som befunnit sig i svårigheter. Kanske kan man här tala om en företagarens nödvärnsrätt när företaget, personalen och familjen hotas av ekonomisk katastrof. Det är i varje fall lätt att förstå företagaren som i den situationen tar den hjälp som finns att få, även om den skulle komma från fonderna. Men där går också gränsen. Andra former av samarbete med fonderna är från näringslivets gemensamma utgångspunkter oförsvarbara. Varje samarbete skapar framtida problem, såväl för det egna företaget som för tiotusentals andra. Det är därför tråkigt att nödgas konstatera att ledande företagare inom svenskt näringsliv kliver in i den fälla som fonderna gillrat. Det är emellertid inte fråga om vanliga s.k. affärsuppgörelser som endast berör de aktuella företagen Pronator och Handelsbanken. Detta är framför allt inte en fråga där landets tiotusentals småföretagare stillatigande accepterar att några representanter för storföretagen av kortsiktigt egenintresse driver upp den gemensamma fronten mot fonderna. Herr talman! Jag är angelägen att i dag få göra detta konstaterande och jag kan i det sammanhanget säga att jag talar för en organisation med ca 50 000 företagare som medlemmar. En annan viktig åtgärd är att sänka kapitalskatterna. Det är i längden omöjligt att ha förmögenhetsskattesatser, som innebär att ju mer en företagare investerar och ju bättre företaget går desto snabbare närmar sig företagaren den tidpunkt då han måste göra sig av med företaget, därför att förmögenhetsskatten i praktiken omöjliggör fortsatt drift. Men det är inte bara förmögenhetsskatten som behöver sänkas. Arvsoch gåvoskattesatserna är i dag så höga att de i många fall omöjliggör att familjeföretag skulle kunna gå i arv. Ännu svårare kommer det att bli med den direkt fientliga förmögenhetsskatten som socialdemokraterna infört på kapitalförsäkringar. En kapitalförsäkring var tidigare en av de få återstående vägarna för litet större familjeföretag att klara generationsskiftesproblematiken. Med den nya skatten måste företagarna göra ett upp till 50 70 större löneuttag för att kunna betala premierna. Det är illavarslande. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att investeringsviljan i stort sett saknas inom de mindre och medelstora företagen. Investeringarna är låga, aktiviteten är dämpad och i vissa fall obefintlig. Detsamma gäller den s.k. engångsskatten på pensionsförsäkringar. När regeringen bryter långsiktiga spelregler blir företag och deras ägare mer intresserade av kortsiktiga affärer. Som man bäddar får man ligga, heter det ju. Genom kapandet av räntan på allemanssparandet och införandet av engångsskatten på pensionsförsäkringar har regeringen själv uppmanat till konsumtion i stället för sparande. Det finns, herr talman, naturliga orsaker till att hushållen i Sverige beräknas göra av med 7 miljarder mer än sin disponibla inkomst. Det är inte bara skattetrycket som behöver förändras. Rättssäkerheten för den enskilde medborgaren måste stärkas. De senaste decenniernas ändringar itaxeringslagen och nyinrättade speciallagar har tillsammans givit myndigheterna alldeles för stor makt, vilket gjort skyddet i regeringsformens andra kapitel närmast illusoriskt. Flera uppmärksammade fall har visat hur illa lagarna kan fungera och hur rättslös den enskilde kan vara. Vi måste här i landet få en regel som säger att medborgarna skall få full ersättning vid myndigheters misstag. Herr talman! Det är inte bara skattesystemet som bör ändras, utan vi måste också få ut mer av varje skattekrona. I de flesta kommuner är det i praktiken omöjligt att genomföra några större skattehöjningar. Vi har med andra ord slagit huvudet i skattetaket. Här finns dock stora möjligheter som inte tas till vara fullt ut, nämligen att öka anbudsupphandlingen. Alltför länge har såväl landstingssom primärkommuner byggt upp stora verksamheter i egen regi. Det betyder att verksamheterna fortskrider år efter år, utan att någon vettig kostnadsjämförelse sker med vad det skulle kosta att lägga ut verksamheten på entreprenad. I dag kan vi konstatera att flera kommuner byggt upp alldeles för stora apparater i egen regi som inte motsvarar dagens arbetsbelastning, och som i praktiken blockerar entreprenadlösningar. Att man gjort detta misstag en gång kan accepteras, men nu håller kommunerna på att försätta sig i samma tvångssituation igen — och det är illavarslande.

Herr talman! Det är två politiskt tunga frågor som är avgörande för vårt lands näringsoch regionalpolitik. Den ekonomiska politiken måste vara sådan att konkurrenskraften gentemot omvärlden är god och främjar vårt lands export. Detta är särskilt angeläget med det stora handelsutbyte som Sverige har. En framgångsrik regionalpolitik kräver att samhället tar ansvar för en bra basstruktur och skapar förutsättningar för näringsliv och sysselsättning i hela landet. Till det målet har vi långt, vilket också framgår av den koncentration som nu sker med stor obalans som följd. Hur verkar då regeringens ekonomiska politik på näringslivets utveckling och konkurrensstyrka? Den väsentligaste svagheten är bristen på en förutseende finanspolitik. Regeringen yvs över att man har lyckats begränsa inflationen — även om man inte nådde ända fram. Det är dock inte endast vårt lands egen inflationsnivå som är intressant. Avgörande är inflationsutvecklingen i våra avnämarländer. Västtyskland m.fl. länder till vilka vi har stor export har väsentligt lägre inflationsutveckling än Sverige. En för svag finanspolitik innebär att vi får en alldeles för hög ränta som kraftigt höjer kostnadsnivån och självfallet driver inflationen uppåt. Detta drabbar ofelbart de svagaste i samhället och är, som vi ser det, en bakvänd fördelningspolitik. Även näringslivet drabbas hårt av regeringens politik, speciellt de mindre företagen, som till övervägande del är de mest skuldsatta, något som också styrks av de många konkurserna. Det är småföretagare och jordbrukare som toppar denna negativa statistik. Detta är särskilt dystert i ett läge där stora koncernföretag drastiskt lägger om sin verksamhet och utan pardon friställer tusentals och åter tusentals människor. Det är då man måste hoppas att det är de mindre företagen som skall klara sysselsättningen på orter där de större företagen reducerar sin verksamhet. Men då måste vi få ett betydligt gynnsammare klimat, icke minst i skogslänen, Bergslagslänen och andra landsbygdslän. Det är hög tid att lätta bördorna för de mindre företagen, hantverkarna och egenföretagarna — både kostnadsmässigt, skattemässigt och byråkratiskt. Detta upplever man starkt vid besök just i den typen av företag. Det finns idéer och utvecklingsmöjligheter, men man orkar helt enkelt inte förverkliga dessa i den situation som nu råder. Centern har föreslagit och krävt direkta lättnader för de mindre företagen, bl.a. sänkt sjukförsäkringsavgift och sänkt arbetsgivaravgift. Om det är så att arbetsmiljön är bättre i de mindre företagen och att sjukfrånvaron är lägre, är det ju också orättvist att de mindre företagen skall betala samma andel av försäkringskostnaden som andra företag med större sjukskrivningsfrekvens. Börje Hörnlund redovisade i går i denna debatt centerns regionalpolitiska förslag och inriktning. Jag skall inte återupprepa detta. Vi behöver en förstärkt regionalpolitik, och det behovet har nu — om någonsin — kommit i fokus. SSAB:s nya strukturplan är ett dråpslag i första hand för de 2 200 anställda och deras familjer men också för de berörda orterna och deras framtid. För t.ex. Grängesberg är förslaget helt förödande. Dess främsta råvara, malmen, sägs inte vara lönsam att ta fram och förädla — import till viss del föreslås som ett alternativ. Att skaffa ersättningsindustri till Grängesberg torde inte bli lätt. Svårigheter i liknande orter vittnar om detta. Man får därför förstå de bestämda och t.o.m. hotande röster från anställda i Grängesberg som i dagarna höjs mot industriministern och därmed regeringen. Situationen är väl i stort sett densamma i Dannemora. Hur blir det för övrigt med utvecklingen i Domnarvet? Specialisering till enbart tunnplåt kan, om utvecklingen inte blir gynnsam, göra hela verksamheten där ytterst sårbar. Hur kommer driften i Oxelösund att bli med den föreslagna förändringen? På den punkten har redovisningen av strukturplanen varit mycket knapphändig och helt undvikande. Det finns alltså många frågor som kräver en redovisning. Att förslaget till ny strukturplan för SSAB tagits fram med industriministerns goda minne torde vara självklart. Det var uppenbart redan vid förändringen av företagets ledning. Även uttalanden häromdagen av industriministern verifierar detta. Thage G. Peterson lät då förstå att han inte tänkte lägga sig i strukturförändringarna. Först då nedläggningarna är ett faktum kommer regeringen att intressera sig för den uppkomna situationen. detta, är det klart att människorna i sysselsättningskris känner sig övergivna och överkörda av en hård central styrning. Någon har myntat uttrycket att industriministern är vår tids brukspatron. Även om industriministern inte är närvarande i kammaren i dag vill jag trots den allvarliga situationen skämtsamt säga att man kan befara, att om ingenting görs snart, kan Thage G. Peterson bli en brukspatron utan bruk. Centern har i en rad motioner ställt krav på effektiva näringsoch regionalpolitiska åtgärder. Bl. a. har vi lämnat en sjulänsmotion om Bergslagen med krav på ett handlingsprogram för Bergslagen. De 23 kommuner som ingår i området har sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 förlorat nära 16 000 personer, varav många är ungdomar. I vissa kommuner flyttar över 50 926 av ungdomarna efter grundskolan. I motionen har vi också understrukit att det i samband med en omstrukturering inom basnäringarna i Bergslagen är viktigt att ta hänsyn till områdets utsatta läge. En omstrukturering måste således ta hänsyn till den negativa utveckling regionen varit utsatt för under flera år. Detta vill jag med kraft poängtera i dagens debatt. Nu gäller det att inte lämna någon möjlighet oprövad när det gäller att slå vakt om befintliga arbetstillfällen och utveckla förutsättningarna för nya jobb. Det finns då särskild anledning att understryka att arbetsmarknaden måste kunna ge kvinnorna inom just detta område möjlighet att få sysselsättning. Särskilt viktigt är att skapa närhet till utbildning och bättre tillgång till tekniskt kunnande och kompetens. Framtidsinriktade branscher som elektroteknisk industri och dataindustri måste ut till just dessa utsatta områden. Jag vill rekommendera att man byter ut tanken på Arlandasyndromet mot en satsning på utsatta orter för ett Sverige i balans och för sysselsättning och bra miljö för alla, var de än bor i Sverige.